Herr talman! Vi måste faktiskt notera att det är en minoritetsregering som regerar. Nu skulle vi haft möjligheten att samla en majoritet bakom ett sådant tillkännagivande. Jag vill också med anledning av de tekniska komplikationer som kan inträffa i samband med mitt yrkande ändra mitt yrkande till att endast avse bifall till meningsyttringen, dvs. till min motion K15
Herr talman! Det är riktigt att vi har en minoritetsregering. Den har i olika frågor bekymmer med att få majoritet för sina förslag. Men i denna fråga är det inte fallet! Här har regeringen lagt fram ett förslag som det råder nästan total enighet om i riksdagen. Oenigheten består i en meningsyttring från Vänsterpartiet på en enda punkt. Det är den enda oenighet som finns i utskottet och, förutsätter jag, i riksdagen som helhet. Jag för min del tycker att det är mycket märkligt att minoriteten vill manifestera något slags oenighet i en fråga där vi är ense. Det är förbryllande och vilseledande.

Herr talman! Jag bestämde mig för att tala långsamt när jag höll mitt anförande. Det gjorde jag med den bestämda avsikten att även Inger René skulle kunna följa med. Om man lyssnade på vad jag sade, kunde man väl ändå höra att det finns en del skillnader i formuleringar som kan vara värda att lägga på minnet. Jag kanske får upprepa mig, herr talman, på den punkten. Jag skall ta det ännu saktare den här gången. Jag sade att Socialdemokraterna tycker att statsrådet hade kunnat vara litet mer bestämd när det gäller de mellanfolkliga sammanhangen och hävdandet av källskyddet. Jag kommenterade det med att säga att vårt parti med all sin kraft kommer att arbeta för att hävda den unika meddelarfriheten och lämna allt stöd som behövs för att den skall kunna förbli oanfrätt. Tredje stycket på s. 12 i utskottsbetänkandet börjar med orden: ''När det gäller den i motionen K18 behandlade frågan - - .'' Vi tycker att vår formulering där är väsentlig. Den återfinns inte i propositionen eller i majoritetens skrivning. Den lyder som följer: ''Det är enligt utskottets mening nödvändigt att en deklaration med denna innebörd görs av regeringens förhandlare redan när integrationsarbetet startar.'' Jag vidhåller det jag har sagt till Bertil Fiskesjö om att jag tror att ett riksdagsuttalande på denna punkt hade varit önskvärt. Det skulle ge en ökad tyngd åt resonemangen. Det är klart att ett uttalande i riksdagen -- ett tillkännagivande till regeringen -- har en helt annan tyngd än ett regeringsuttalande i det parlamentariska läge vårt land är i. I övrigt har inte Inger René tillfört debatten ytterligare sakunderlag än det utskottsmajoritetens företrädare Bertil Fiskesjö gjorde. Jag nöjer mig med den kommentaren beträffande Inger René.

Herr talman! Vi skall nu ta ställning till några ändringar i sekretesslagen med anledning av EES avtalet. Det finns tre motioner i vilka man yrkar avslag på propositionens förslag, medan Socialdemokraterna inte har något att erinra mot dessa förslag. Det är därför som den här debatten blir så märklig. Socialdemokraterna vill blåsa till strid när det gäller vem som är mest angelägen om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Precis som Bertil Fiskesjö och Inger René tycker också jag att det är beklagligt att debatten förs på det här viset. Det hade varit en styrka om vi i utskottet hade kunnat vara eniga. Jag förstår inte varför det som utskottet skriver inte skulle betyda någonting. Jag vet inte om det är signaler till omvärlden som ni är ute efter. Annars kan man -- som Bertil Fiskesjö sade -- uppfatta det som att det finns oenighet i Sverige om offentlighetsprincipen. Det motverkar ju det syfte som Kurt Ove Johansson här vill framhålla. De alternativa skrivningarna i betänkandet visar inte på några skiljaktigheter. Jag tycker -- precis som alla andra i debatten -- att det är mycket angeläget att slå fast att offentlighetsprincipen är en viktig hörnsten i den svenska demokratin. Traditionen är lång. Tryckfrihetsförordningen infördes 1766. Därmed har Sverige världens äldsta mer utförliga lag på tryckfrihetens område. Censuren avskaffades. 1810 infördes en grundlag om tryckfriheten. Jag tänker inte närmare gå in på en historisk beskrivning, eftersom Kurt Ove Johansson redan har gjort en sådan beskrivning på ett föredömligt sätt. Det kan tänkas att Sverige tvingas att göra tillägg till tryckfrihetsförordningen på grund av EES avtalet, vilket jag ser som ett bekymmer. Vi borde ha ägnat debatten mera åt hur vi skall kunna hävda vår offentlighetsprincip. Jag tänker då på förslaget till EG-direktiv, som har behandlats i EG parlamentet. Efter mycket diskussion har vissa förändringar i förhållande till det ursprungliga förslaget genomförts. Beslut kommer att fattas i början av nästa år. Under en treårsperiod finns det sedan möjligheter att anpassa sig till direktiven. För Sveriges del gäller detta oavsett om vi blir medlemmar i EG/EU eller ej. Många EG-länder förfasar sig över Sveriges offentlighetsprincip. De uppfattar den som en kränkning av den personliga integriteten. I många EG och EFTA-länder har man en helt annan tradition och ett betydligt mindre öppet samhälle än vad vi är vana vid. I EG-direktivet vägs den registrerades intresse mot det offentligas intresse. Det är här som konflikten uppstår. EES-avtalet innebär inte bara att Sverige måste anpassa sig till EG:s nuvarande lagstiftning när det gäller EES-området. Genom den s.k. lagvalsparagrafen förbinder sig Sverige att överföra även kommande EG-direktiv till svensk lagstiftning. Det är därför viktigt att kritiskt granska EG:s direktiv angående personlig integritet. Det kommer bl.a. Kurt Ove Johansson, Inger René och jag, som sitter i Datalagsutredningen, att kämpa för. I det sammanhanget har jag inte uppfattat att vi har haft någon skiljaktig mening, utan vi är överens om att vi inte vill ge avkall på offentlighetsprincipen. I det föreslagna EG-direktivet står det att EG länderna förbinder sig att inte utbyta information med länder som inte har en tillräckligt stark skyddslagstiftning i fråga om den personliga integriteten. Med ett fritt flöde av varor, tjänster, personer och kapital följer också ett informationsutbyte. Det är här som problemet uppstår. Jag anser att det är viktigt att Sverige hävdar sin offentlighetsprincip, som under århundraden har varit en självklarhet. Offentlighetsprincipen kan inte bara viftas bort. Ansvariga ministrar och statsråd måste självfallet också hävda denna princip. Ulf Dinkelspiel sade i EES-debatten att Sverige skall strida för väsentliga värderingar i det svenska samhället när det blir aktuellt med EG förhandlingar. Det tar jag som intäkt för att EG ministern med all kraft kommer att hävda vår offentlighetsprincip. Jag tycker inte att Sverige är vare sig unikt eller bäst på alla områden -- ett intryck som man kan få ibland när man hör EG-motståndare argumentera för sin sak. Vi har en hel del att lära av andra länder. Men när det gäller offentlighetsprincipen är Sverige ett föregångsland. I det fallet är Sverige unikt. Vi måste med all kraft arbeta för att offentlighetsprincipen skall gälla, oavsett om vi kommer med i EG/EU eller ej. Sedan vill jag bara kort kommentera en motion, K411, som jag tycker är väldigt viktig. Motionen gäller uppgifter om föräldraskap. Utskottet avstyrker denna motion, eftersom frågan är föremål för remissbehandling. Det är ju så som motioner brukar hanteras när de är under utredning. Jag yrkar därför bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Jag tror att Ingela Mårtensson hade skrivit sitt anförande innan hon lyssnade på den här debatten. Hon sade att Socialdemokraterna blåser till strid. Jag kan försäkra Ingela Mårtensson om att vi inte på något sätt avsiktligt har blåst till strid i den här frågan. Den dag som Socialdemokraterna blåser till strid kommer det att låta helt annorlunda än vad det har gjort i dag. Ingela Mårtensson sade att hon är oroad för att den här diskussionen skulle kunna uppfattas som att vi vore alltför oeniga i sak, trots att vi har så många gemensamma nämnare. Det är ett något egendomligt resonemang. Vi socialdemokrater var noga med att i utskottsdiskussionerna vid flera tillfällen betona att vi var beredda att formulera ett tillkännagivande så, att regeringen inte skulle behöva uppleva det som att vi slog regeringen på fingrarna. Vår avsikt var att tillkännagivandet skulle fungera som ett fortsatt stöd för regeringens fortsatta agerande. Jag ser regeringens proposition som ett principiellt uttalande när det gäller offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. När vi nu har en minoritetsregering hade ett riksdagsuttalande varit på sin plats. Det hade ju inte försvagat regeringen i dess agerande. En stor enighet i riksdagen, uttalad genom ett tillkännagivande, skulle få en mycket stor betydelse. Det råder inga tvivel om att det är en stor allmänhet som har blivit oroad över det som har sagts i debatten. Det har förvisso förekommit många överdrifter. Ett tillkännagivande från riksdagen skulle naturligtvis ha haft betydelse också från den utgångspunkten. Ett tillkännagivande från riksdagen skulle också genljuda utanför landets gränser. Jag kan inte se att ett krav på ett tillkännagivande på något sätt skulle ha försvårat situationen för regeringen, tvärtom.
Herr talman! Det var långt före den här debatten som jag tyckte att Socialdemokraterna ville blåsa till strid, inte minst efter de diskussioner som har förts i utskottet. Det beklagar jag, därför att vi borde ha kunnat enas. När det gäller konstitutionella frågor är det viktigt att uppnå enighet och att stå eniga utåt. Förslag i ett betänkande som antas av en enig riksdag måste ju ha mycket större kraft än om det står två skrivningar emot varandra, skrivningar som dessutom är i det närmaste identiska. Skillnaderna är ju väldigt små. Här har debatterats frågan om tillkännagivande eller ej, vilket inte är särskilt väsentligt i sammanhanget. Det hade varit bättre om vi hade kunnat enas. Det hade kanske varit på sin plats om Kurt Ove Johansson hade deltagit i EES-debatten och där framfört sin oro i fråga om offentlighetsprincipen. Då hade han kunnat diskutera med Ulf Dinkelspiel och övriga som deltog. Var fanns Kurt Ove Johansson i den debatten? Det är ju just genom EES-avtalet som det kan uppstå problem för Sverige när det gäller offentlighetsprincipen. Också jag känner en viss oro inför hur det här kommer att arta sig i slutänden. Detta är inte beroende av om vi kommer med i EG eller ej, utan av om EG-staterna anser att man inte kan utbyta information med Sverige till följd av den skyddslagstiftning som vi har beträffande personlig integritet. Då kan vi komma i ett mycket svårt läge, där vi måste ta ställning till om vi skall vara med i en integration eller om vi skall hävda våra offentlighetsprinciper. Det är därför viktigt att för framtida diskussioner slå fast att vi gemensamt står fast vid offentlighetsprincipen. De europeiska länderna har ju andra traditioner.
Fru talman! Jag skall väl inte behöva be om ursäkt för att jag deltar i en debatt här i dag kring en proposition om offentlighet och sekretess, som är avlämnad av regeringen. Det vore väl egendomligt om det skulle behöva vara på det sättet.

Jag begriper fortfarande ingenting av utskottsmajoritetens handlande. Jag har egentligen inte fått ett enda argument för att utskottsmajoriteten inte kunde göra detta. Det kan väl inte vara på det sättet att utskottsmajoriteten inte kunde svälja de formuleringar som jag läste upp i min replik till Inger René? Om man hade accepterat dem och ett tillkännagivande, hade vi kunnat spara mycket av kammarens tid i dag. Jag anser att jag har gett tillräckligt många starka argument för och motiv till att ett sådant tillkännagivande skulle ha varit på sin plats.
Herr talman! När det gäller texterna kan Kurt Ove Johansson inte påstå att vi har olika uppfattningar. En hel del från den socialdemokratiska motionen har tagits in i utskottsmajoritetens skrivning. Därför är uppfattningarna desamma. Beträffande själva tillkännagivandet till regeringen har Bertil Fiskesjö i flera repliker förklarat omständigheterna bakom ett tillkännagivande. Ett tillkännagivande skulle kunna tolkas som att det fanns en oenighet mellan regeringen och riksdagen. Det bästa är naturligtvis om vi kan stå eniga bakom ett uttalande från riksdagen. Jag beklagar att vi inte kan göra det denna gång.

Herr talman! Anledningen till att jag tar kammarens tid i anspråk i samband med att ett enigt utskott bemyndigade regeringen att privatisera och överlåta statens tillgångar och skulder till andra ägarkonstellationer, kan för vissa av kammarens ledamöter möjligen verka överflödig. Men frågan är betydligt mer komplicerad än vad man kan tro. Vi är många, som i likhet med de båda motionärerna Berit Oscarsson och Göran Magnusson, starkt ifrågasätter vissa beslut som innebär en centralisering av försvarsmakten och dess olika underorgan. I dag är det datateknikens utveckling som diskuteras. Det är verksamheten vid Försvarets datacenter som nedläggs utan några större protester, förutom från de närmast sörjande -- de anställda som en gång har utlokaliserats och flyttats ut till nya orter och till nya miljöer. Personligen hade jag gärna velat ta del av ett utredningsresultat från den utredning som motionärerna har aktualiserat. Om en sådan utredning hade kommit till stånd, hade vi fått rådrum för att närmare analysera hela försvarets datakapacitet och utifrån detta fått möjlighet att göra en helhetsbedömning av försvarets framtida datasystem. Jag beklagar att man inte har följt de båda motionärernas förslag. Nu sprider sig oron bland de anställda, alltifrån Kristianstad. Stockholm kan betydligt lättare klara förändringar på grund av de olika system som finns inom Stockholmsregionen. Jag var med i denna kammare i början av 70-talet, då riksdagen fattade beslut om utflyttning av en rad statliga verk och myndigheter. Även vi i Karlstad fick vår beskärda del. Omlokaliseringen gick mycket bra, trots vissa farhågor från berörd personal och dess anhöriga. Nu har det gått 15--20 år, och många anställda inom verk och myndigheter frågar sig oroligt vad det är som händer. Är det andra tankegångar i regeringskansliet som gör att man nu vill börja centralisera verksamheten tillbaka till Stockholm eller Göteborg? Det är inte bara verksamheten vid Försvarets datacenter som i dag utreds och ifrågasätts, utan det är en rad statliga myndigheter, framför allt sådana som är inordnade under Försvarsdepartementets ansvarsområde, som tidigare har utlokaliserats och som nu debatteras. En eventuell omlokalisering till en plats nära ÖB och hans närmaste staber och medarbetare diskuteras. Utredningar pågår på en rad områden. Jag tror knappast att jag är ensam om att konstatera ett trendbrott och en förändrad syn hos statsmakterna i dessa frågor. Jag kan ta min egen hemkommun som exempel, där den administrativa byggnaden Karolinen i Karlstad är belägen. Karolinen var under en följd av år fylld av olika aktiviteter. Utöver att oron för återlokaliseringar till Stockholm, Göteborg och Malmö sprids, börjar nu en annan tendens att utbreda sig, nämligen att den ena myndigheten efter den andra börjar lämna de centrala byggnaderna för att ha sin administration förlagd utanför det område där tidigare uppförda byggnader är belägna. Den investering i byggnader som gjordes i början av 70-talet var nödvändig och regionalpolitiskt riktig. Nu är det andra nyliberala tankegångar som råder, och frihetslängtan efter att få lämna dessa statliga byggnader verkar vara mycket stor. Man flyttar till nyuppförda och palatsliknande byggnader med centrala lägen, och privata fastighetsägare gnuggar händerna för att staten nu står i kö för att flytta in i deras byggnader. Kan det vara vettigt och samhällsekonomiskt riktigt, herr talman, att låta centrala verk och myndigheter flytta från centralt uppförda byggnader? Det kommer att leda till att det blir tomma lokaler. FOA:s enhet i Karlstad har nyligen flyttat ut ur sina lokaler och flyttat in till centralt belägna lokaler. Det blir ett miljöproblem -- mer personal, fler bilar, osv. Detta gäller även på en rad andra orter. Till detta kommer också, som jag tidigare sade, nya centrala påbud och utredningsdirektiv om att det nu kanske är dags att flytta tidigare omlokaliserade verk tillbaka till storstadsregionerna. Det är inte att undra på att oron bland de anställda är påtaglig. Det senaste som jag hörde är att det nyligen utlokaliserade verket till Karlskrona, Boverket, också är föremål för diskussion som gäller en eventuell flyttning. Jag vill påminna om att vi naturligtvis inte stillatigande kommer att åse hur dessa verksamheter återgår till Stockholmsregionen. Våra vänner i försvarsutskottet borde vara observanta på dessa frågor. Tillsammans borde vi kunna säga ifrån till överbefälhavaren, försvarsministern och Försvarsdepartementet att det inte kan vara vettigt att följa dessa råd. Var finns grindvakten Olle i det här sammanhanget? Det frågar sig mer än en. Det gäller att tidigt mota Det är många inom mitt parti och även många centerpartister, folkpartister och moderater ute i regionerna som ifrågasätter detta men som håller tyst. Det är dags att vi från kammarens sida säger ifrån och talar om för de statliga myndigheterna, alltifrån ÖB till departementschefer, att vi inte kommer att kunna vara med om detta. Centraliseringsbesluten går stick i stäv mot det som sades i regeringsdeklarationen, nämligen att hela Sverige skall leva. Detta ligger långt från det som sades i regeringsdeklarationen från den regering där fyrklövern ingår. Det borde finnas ett intresse från alla partier, och inte minst från berörda regioners ledamöter, att slå broar och förhindra en återflyttning av de tidigare utlokaliserade enheterna. Herr talman! Jag har inget annat yrkande, men jag har till kammarens protokoll velat läsa in detta. Vi kommer i framtiden att följa frågan med största uppmärksamhet.

Herr talman! Rubriken på detta betänkande är Skolskjuts m.m. I betänkandet döljer sig dock frågor av stort utbildningspolitiskt intresse, nämligen statens förhållande till icke-kommunala skolor. Propositionen som ligger till grund för betänkandet är knappast av något större intresse när det gäller vad som behandlas i den, nämligen ansvaret för skolskjuts och vissa smärre ändringar i statsbidragssystemet. Det är förändringar som riksdagen beställde redan i våras. Däremot är propositionen intressant när det gäller vad som inte tas upp till behandling men som i stället tas upp i motionerna. Det gäller frågan om hur mycket längre den borgerliga regeringen skall fortsätta att göda de icke-kommunala skolorna med ett ytterst generöst bidragssystem, dvs. såväl statliga som kommunala medel. Dess värre har den borgerliga utskottsmajoriteten inte brytt sig om att ta till sig den samstämmiga kritiken från kommunerna över de missförhållanden som detta bidragssystem skapar. Vi socialdemokrater har fått reservera oss för kravet på ett förändrat bidragssystem, och jag yrkar bifall till den reservation där detta framförs. Vi socialdemokrater anser att den allmänna grundskolan har ett demokratiskt värde i sig. Den är en mötesplats för alla elever. Inte minst i dessa dagar, med mycket främlingskap mellan olika grupper, ser man hur denna mötesplats för alla behövs. Vi vill alltså värna om grundskolan. Det är en utgångspunkt för oss. Det här leder till att vi inte är överdrivet förtjusta i privatskolor. Men samtidigt är det alldeles klart att vi accepterar sådana skolor. Vidare anser vi att privata skolor som är godkända av Skolverket skall få statliga och kommunala bidrag. Debatten här i dag handlar alltså inte om privata skolor eller ej, utan den handlar om bidragssystemet. Vi anser att bidragen till de s.k. fristående skolorna skall vara skäliga. De skall alltså motsvara de kostnader som de här skolorna har för det utbildningsuppdrag de faktiskt tar på sig. Vi tror att kommunerna är bäst skickade att besluta om detta, eftersom det är så stora skillnader i skolverkligheten från kommun till kommun, från skola till skola. Vi kan inte acceptera den tvångströja som nu trätts på kommunerna. Härigenom tvingas ju dessa att gynna de privata skolorna, medan nedskärningar måste göras i fråga om resurserna för elever i vanliga grundskolor. Att det beträffande bidragssystemet har gått snett tycks de flesta utanför regeringskretsen vara klara över. Sommarens debatt om planerna på att göra skolorna i stadsdelen Älvsborg i Göteborg privata väckte nog många. Det visade just hur det beslutade systemet för bidrag till icke-kommunala skolor överkompenserar dessa. Privatiseringen skulle automatiskt ge ytterligare 15 miljoner i bidrag till de här skolorna utan någon annan förändring än huvudmannaskapsförändringen. I Västerås uppvisas en annan modell av gynnande av de privata skolorna och deras elever. Där begränsades friheten för elever och grundskolor när det gällde att göra profilerade studieval inom de kommunala skolorna. Musikklasser fick bara anordnas i den speciellt gynnade nystartade ickekommunala skolan -- privatskolan Fryx. I övrigt fick musikklasser inte anordnas. Alla som hade ett musikintresse skulle ledas in i just den privata skolan. Valfrihet för vissa elever innebar alltså att detta skedde på bekostnad av andra elevers frihet att välja. Det finns många underliga konsekvenser att notera när det gäller de borgerligas bidragssystem. Det kommer in rapporter från olika håll om hur det här slår. I många kommuner omöjliggörs härigenom en rationell skolorganisation. I Heby kommun blir det en utglesning av elever genom att elever går till privata skolor. Den direkta följden är att några mindre byskolor hotas av nedläggning. Frihet för en betyder ofrihet för andra. I Örnsköldsvik pågår just nu en strid om en skola som ligger strax utanför tätorten Husum. Skolstyrelsen vill nämligen lägga ner skolan där, Vallen, för att åstadkomma en mer rationell skolorganisation och på det sättet spara 800 000 kr. Föräldrarna svarar: Då bildar vi en fristående skola. Därmed utgår automatiskt bidrag, både kommunala och statliga, till den här nystartade skolan som överstiger den besparing som kommunen tänkt göra. I stället för en besparing blir det alltså en utgiftsökning för kommunen. I Norsjö konstateras ett liknande exempel. Också här rör det sig om en skola som inte ligger så långt utanför en tätort. Skolstyrelsen vill ha en rationellare skolorganisation och spara 700 000 kr. I stället ställs krav på ombildning till en privat, fristående skola. Därmed utgår automatiskt bidrag, också kommunala bidrag, som överstiger det belopp som man faktiskt tänkt spara. I stället för att åstadkomma en besparing blir det alltså en utgift i ungefär motsvarande storleksordning. Många ytterligare exempel kan anföras. De jag här anfört är bara några som jag direkt har träffat på. Tvånget att arbeta med en orationell skolorganisation blir så mycket mera allvarligt, eftersom detta inte bara har bäring på de 120 privata skolorna och på konsekvenserna när det gäller andra elevers möjligheter till en god utbildning. Det av regeringen genomdrivna bidragssystemet med 85-procentsregeln som ett minimum blir också en riktningsangivelse i de kommuner där borgerliga regimer vill genomföra ett skolpengssystem. På det sättet fortplantar sig ett misstag från ett begränsat område -- de privata skolornas område är ju fortfarande ganska begränsat, eftersom det omfattar ungefär 8 300 elever, alltså ungefär 1 % av grundskolans elever -- till det övriga skolsystemet. Därigenom blir det här extra allvarligt. Det är nog rätt säkert, tror jag, att regeringspartierna så småningom måste krypa till korset och medge att det blev fel. Kanske ställer man sig bakom det som Vänsterpartiet i dag föreslår, nämligen att det i stället skall vara ett 75 procentigt statsbidrag. Jag tycker också att det skulle vara en avsevärd förbättring. Men vi menar att det vore ännu bättre om kommunerna själva fick hantera den här frågan. Det är obegripligt att den här förändringen inte sker nu, när riksdagen skall besluta om andra, smärre förändringar av bidragssystemet. Ju längre det här orättfärdiga systemet finns kvar, desto fler -- både seriösa intressenter och lycksökare -- blir de som lockas att utnyttja de mycket generösa bidragen, för att senare tvingas ner till lägre bidragsnivåer. Jag hoppas att Chris Heister kan sprida något ljus över anledningen till att den här förändringen dröjer. Jag skulle vilja ha svar på några frågor som många i dag ställer. Jag vädjar om verkliga svar. Jag vill inte bara ha en uppläsning när det gäller de förmenta brister i socialdemokratisk skolpolitik som Moderaterna brukar hänvisa till när vi ställer frågor. Jag har tre frågor: 1. Varför framhärdar de borgerliga partierna i att omöjliggöra för kommunera att anordna en rationell skolorganisation? 2. Är det rätt att ge privata skolor överkompensation på de allmänna skolornas bekostnad? 3. Finns det inom regeringspartierna över huvud taget någon insikt om att ett gynnande av vissa grupper av elever i en resursknapp situation innebär att andra elever drabbas? Jag menar att regeringens och de borgerliga partiernas dogmatiska intresse för privatisering kopplad till ytterst generösa bidrag starkt kontrasterar mot regeringens lama axelryckning inför de resursnedskärningar som drabbar grundskolan och utbildningen för de många eleverna. Den borgerliga skolpolitiken innebär ett drivhus för privata skolor och svältkost för grundskolan, den skola som ändå är till för alla.

Herr talman! I det betänkande som i dag ligger på riksdagens bord föreslås bl.a. att fristående skolor skall få bidrag från varje elevs hemkommun och att bidraget skall relateras till det stadium som eleven tillhör. För varje elev skall lämnas ett belopp som motsvarar den genomsnittliga kostnaden per elev i hemkommunens grundskola under det närmast föregående kalenderåret på det stadium som eleven tillhör. Kommunen får göra ett avdrag på bidraget som uppgår till högst 15 % av den framräknade genomsnittskostnaden. Vänsterpartiet anser att det är ett steg framåt från rättvisesynpunkt att regeringen nu föreslår att det kommunala bidraget till fristående skolor skall vara stadierelaterat. Vi anser dock att detta inte är tillräckligt. Vi har i tidigare motioner påpekat att ett fastställande av en viss procentsats när det gäller bidraget till en fristående skola är en inskränkning av den kommunala självbestämmanderätten. Denna detaljstyrning innebär dessutom att staten försvårar för de kommuner som har fristående skolor inom kommungränsen att effektivt fördela resurser på ett behovsrelaterat sätt. Bidragsnivån, dvs. 85 % av den genomsnittliga elevkostnaden, har kritiserats från flera håll. Det har framförts argument om att en rimligare nivå skulle vara omkring 70--75 %. Först då skulle vi uppnå en någorlunda god ekonomisk rättvisa mellan fristående och kommunala skolor. Vi menar att de argument som förts fram för en sänkning av den genomsnittliga bidragsnivån väger tungt. Kommunernas uppgift, att fördela resurserna efter behov mellan skolor, sätts ur spel om man har ett resursfördelningssystem med inbyggd överkompensation. Precis som Socialdemokraterna vill också vi att resursfördelningen skall grundas på elevernas behov, inte på privata intressenters rätt att starta skolor. Om det över huvud taget skall finnas en procentsats för bidragen, bör det vara fråga om en sänkning till 75 %. Enligt vår uppfattning är det en bättre och rimligare nivå. När det gäller bidragsberäkningen som vilande på det närmast föregående kalenderåret har vi väldigt svårt att inse fördelen med en dylik beräkningsgrund. Denna modell kan innebära att en fristående skola förlorar eller blir överkompenserad, beroende på om kommunen ökar eller minskar sina anslag till grundskolans olika stadier. Det borde inte stöta på några praktiska hinder att låta bidraget till den fristående skolan mera direkt följa kommunens faktiska skolkostnad. Det tror vi är ett bättre och rättvisare system. Mot bakgrund av vad jag anfört vill vi ha en ändring av 9 kap. 4 a §, skollagen, som vi vill skall lyda: För varje elev skall lämnas ett belopp som motsvarar den beräknade genomsnittliga kostnaden per elev i hemkommunens grundskola för innevarande kalenderår på det stadium som eleven tillhör. Vid tilldelningen får kommunen göra ett avdrag som uppgår till högst 25 % av den framräknade genomsnittskostnaden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till

Herr talman! Vi skall i dag fatta beslut om två ändringar i skollagen, som Lena Hjelm-Wallén sade. Den ena är begränsningar i kommunens skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts och inackordering, den andra är att hemkommunen i fortsättningen skall ge ett stadierelaterat bidrag till fristående skolor på grundskolenivå. Båda förslagen föranleds av tillkännagivanden från denna kammare till regeringen i samband med behandlingen av propositionen om valfrihet och fristående skolor. Men, herr talman, det jag tänkt ta upp i dag, och det blir även svar på de frågor som Lena Hjelm Wallén ställde, är den reservation till betänkandet som Socialdemokraterna lagt. Där vidhåller de sin tidigare inställning till och syn på de fristående skolorna. Det går inte att ta miste på deras inställning när man läser deras motion och när man hör Lena Hjelm-Wallén i dag. Även om de säger sig vara positiva till fristående alternativ, andas denna motion, denna reservation och Lena Hjelm-Walléns inlägg i dag en stark negativ inställning till fristående skolor. Antingen är skolorna så stora och eleverna så många att de kommunala resursfördelningssystemen sätts ur spel, eller också är de så små och eleverna så få att det inte är lämpligt att bedriva skolundervisning. Hela tiden är det något fel. Hela tiden kräver Utgångspunkten för denna reform, och den är viktig, är att den gör det möjligt för föräldrar och elever att välja den skola som bäst passar deras behov och önskemål, oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Vem som driver skolan skall inte vara av avgörande betydelse. De ekonomiska villkoren skall vara likvärdiga, oavsett huvudman. Vi gör detta möjligt genom att i lag fastställa den svagaste partens, i det här fallet elevens, minsta rätt och kommunens minsta skyldighet. Det ger fasta spelregler och möjlighet för de fristående skolorna att planera långsiktigt, vilket vi anser vara viktigt. Det gör att inte bara de som har tjock plånbok kan välja. Nu framgår det av det Lena Hjelm-Wallén säger att för Socialdemokraterna är kommunens frihet viktigare. Ni vill att kommunen skall styra och ställa samt besluta om varje elev och hur mycket varje fristående skola skall få. Vi vet hur det har varit förut. Ersättningen till de fristående skolorna låg tidigare på ungefär 40 % av det de kommunala skolorna fick, ibland inte ens det. Det visar att vi i grund och botten har helt olika inställning till medborgarnas rätt till valfrihet och förmåga till ansvarstagande. Nu hävdar Socialdemokraterna och Lena Hjelm Wallén att det sker en ohämmad överkompensation av de fristående skolorna, att vi med offentliga medel göder dessa fristående skolor när en elev som väljer ett sådant alternativ tillförsäkras minst 85 % av genomsnittskostnaden för en elev i hemkommunens grundskola. I sin reservation framför de att denna överkompensation skulle reduceras om nuvarande garanterade bidrag sänks till 75 %, som Vänsterpartiet har föreslagit i sin motion. Får jag i gengäld fråga Lena Hjelm-Wallén: När anser Lena Hjelm-Wallén att överkompensationen har upphört, eftersom den uppenbarligen bara reduceras när man sänker den till 75 %? Är det när en elev som väljer en fristående skola får 60 % av kommunens genomsnittskostnad, är det vid 50 % eller som tidigare 40 %, eller är det ännu mindre? Jag vill säga till Lena Hjelm-Wallén att detta inte är någon prestigefråga för oss. Vi slåss för principen om likvärdiga villkor, för att göra det möjligt att välja skola, inte för en procentsats. Vi tar också intryck av de synpunkter som når oss om effekterna av reformen. Men till skillnad från Socialdemokraterna tycker vi att det är för tidigt att dra några entydiga slutsatser och att innan ens den första terminen med de nya reglerna nått sitt slut föreslå ändringar. I propositionen uttalar utbildningsministern att det i samband med ställningstagandet till betänkandet Fristående skolor, bidrag och elevavgifter, som väntas komma under våren, kan finnas anledning, mot bakgrund av vunna erfarenheter, att överväga ytterligare justeringar i bidragssystemet utöver dem som vi faktiskt skall fatta beslut om i dag. Herr talman! Det finns en fundamental skillnad mellan oss moderater och Socialdemokraterna i denna fråga. Vi slår fast elevens minsta rätt och kommunens minsta skyldighet, vilket gör att reglerna är desamma oavsett var i landet eleven bor och i vilken skola hon vill gå. Socialdemokraterna vill att elevernas möjlighet att välja skola och de fristående skolornas möjlighet att arbeta och verka skall ligga i händerna på och avgöras av kommunalpolitiker. Vi vill att föräldrar och elever skall bestämma. Det är bara att konstatera att det i denna del inte finns några grundläggande förutsättningar att komma överens. Jag vill också knyta an till det Lena Hjelm-Wallén sade när hon ställde de här frågorna som jag inte har svarat på. Jag vill ta upp den fråga som handlar om en rationell skolorganisation. Bakom begreppet rationell skolorganisation döljer sig, när Lena Hjelm-Wallén argumenterar, att de enskilda kommunerna i dessa avseenden har för avsikt att lägga ned mindre glesbygdsskolor. Det var det Lena Hjelm-Wallén sade. Jag tycker att glesbygdsskolor är viktiga. Jag tycker att små skolor är viktiga. I en tid av mobbning har det visat sig att små skolor kan göra mycket stora insatser. Jag kan förstå om föräldrar och elever känner att de vill ta saken i egna händer och få möjlighet att fortsätta att driva den skolan. Då kan de göra det som en fristående skola och få ekonomiska resurser till det, någonting som de inte har haft tidigare. Lena Hjelm-Wallén undrar också vad som är skäligt. När det gäller behov skall man utgå från kommunens behov av att rationellt fördela sina resurser och då vill jag fråga Lena Hjelm-Wallén: Anser Lena Hjelm-Wallén att bidragen till de fristående skolorna var skäliga på den tiden hon var skolminister? Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på motionen och meningsyttringen.
Herr talman! Det är många vackra ord om frihet man får höra när det stiger upp en moderat och försvarar de fristående skolorna. Men jag måste konstatera att det visar en bristande insikt om att frihet för några få ofta sker på bekostnad av de många. Det bekymrar mig faktiskt rätt mycket att Chris Heister inte inser det. Jag tog några exempel på glesbygdsskolor och kommuner som har sådana. Det var ett rörande försvarstal för glesbygdsskolorna, men de kostar pengar, Chris Heister. Var finns ''pengakranen'' som ger de här kommunerna resurser så att dessa skolor kan upprätthållas? Vad det handlar om i de fall jag nämnt är att kommunerna anser att man dess värre måste lägga ned de skolor som ligger relativt nära tätorterna, för pengarna räcker inte. Regeringen är inte helt oskyldig till detta, för det är regeringen som drar in väldigt mycket av statsbidraget till kommunerna. Det här förslaget innebär att man inte kan lägga ned dessa skolor. Man kan inte göra en rationell skolorganisation, för då bildas det privata skolor i stället, som drar väldigt mycket mer bidrag. Det innebär i sin tur att de verkliga glesbygdsskolorna, i Norsjö, i Örnsköldsvik, som ligger miltals från tätorten, blir mycket svårare att upprätthålla. Pengarna finns ju inte kvar. I Göteborgs kommun var det mycket lätt att visa på hur väl de 15 miljoner som det privata skolsystemet i Älvsborg skulle ge behövdes för annan verksamhet i Göteborg, inte minst för svaga elever, ett område där man nu nedrustar kraftigt. Jag vet inte vilken värld Chris Heister lever i, där pengar tycks ramla ner till kommunerna från himlen. Men så är det inte i verkligheten. Jag kan försäkra Chris Heister det. Att det inte finns en insikt om detta inom de borgerliga partierna gör mig mycket bekymrad.
Herr talman! Får jag inledningsvis säga att min inställning är att det skall vara likvärdiga ekonomiska villkor för kommunala och fristående skolor. Det är den princip som vår lagstiftning vilar på. Skulle det visa sig, när vi har dragit erfarenheter av detta, att en kompensation på 85 % skulle vara för hög, är jag beredd att sänka den. Det är självklart. Utgångspunkten är likvärdiga ekonomiska villkor. Hade Lena Hjelm-Wallén haft en lika positiv inställning till de fristående skolorna när hon var skolminister som den hon försöker göra gällande i dag, kanske situationen hade varit annorlunda. Om kommunerna tidigare hade gett ett mer frikostigt bidrag än ungefär 40 % av det de kommunala skolorna fick, hade inte kommunerna fått så stora ökade kostnader i dag. Har man inte gett någonting tidigare blir det naturligtvis mycket mer när man tvingas att ge 85 % av genomsnittskostnaden för en elev i den kommunala skolan. Sedan tar Lena Hjelm-Wallén det ena exemplet efter det andra och säger att de få fristående skolor som vi har i dag kullkastar kommunens möjligheter att göra en rationell resursfördelning. Titta på Heby kommun! I Heby har 13 elever valt fristående skolor, 13 elever av 1 600 i grundskolan. Det kostar enligt Socialdemokraternas motion ca 500 000 kr år 1993, varav kommunen får hälften i statsbidrag. Det är 500 000 kronor av en total skolbudget på 123 miljoner, Lena Hjelm-Wallén. Jag kan förstå att det inledningsvis kan vara svårt för kommunen när vi nu sjösätter denna reform att gå från ett mycket litet bidrag -- i Heby 1 200 kr per elev och termin -- till 85 %. Men det beror inte på de föräldrar och elever som har valt den fristående skolan eller på de elever som går i den kommunala skolan, utan det är kommunens fel. Man har tidigare varit njugg mot de fristående skolorna och inte gett dem de resurser som de borde ha om man utgår från principen om likvärdiga villkor.
Herr talman! Principen om likvärdig behandling slogs fast 1991 vid den förändring som gjordes av statens förhållande till de fristående skolorna. Det vore bra om vi kunde ena oss om likvärdig behandling, men det är det vi inte kan. Ni hävdar ju att de fristående skolorna skall överkompenseras. Jag erkänner gärna att jag sedan jag var skolminister på 70-talet har ändrat mig och accepterar ett större bidrag till de fristående skolorna -- det är det jag står och säger här -- men icke en överkompensation. Jag känner rätt väl till Heby kommun, eftersom det är min grannkommun. Men det är alldeles uppenbart att det gör inte Chris Heister. Byskolorna i norra Heby kommun är mycket små. 13 elever betyder väldigt mycket. Det är därför som skolorganisationen slås sönder. Det jag tycker är sorgligt är de kommunalpolitiker som vi tilltror och ger så mycket ansvar i alla andra sammanhang just vad gäller bidrag till fristående skolor inte skall ha möjlighet att själva fatta beslut och ta ansvar, utan det skall regleras här i riksdagen. Det är då det blir så här snett och fel. Genom kommunalpolitikernas värnande av den allmänna skolan, grundskolan, är det de många eleverna vi värnar. Jag kan förstå att det kan ta tid för regeringen att förändra. Ingrid Näslund har varit vänlig nog att i en artikel i Dagen tala om för oss hur det gick till när regeringen fattade sitt beslut. Det hade inte så mycket med skolverkligheten att göra utan var en kompromiss mellan olika åsikter i regeringen. Det är möjligt att det fortfarande pågår många regeringsgräl i den här frågan. Men under tiden mår många i skolverksamheten illa av att man inte kan göra det som under sommarens debatt ansågs vara så självklart, nämligen att justera dessa bidrag.
Fru talman! Det var rätt så belysande att lyssna på Lena Hjelm-Wallén i denna replik. Hon sade nämligen så här: Det är de många eleverna vi värnar, de som går i den kommunala skolan. Jag vill säga till Lena Hjelm-Wallén: Jag värnar om alla elever, oavsett om de går i den kommunala skolan eller den fristående skolan. Det är det som är utgångspunkten för oss i de borgerliga partierna, dvs. att föreslå regler som gäller för alla elever oavsett var de bor, i vilken kommun de bor och i vilken skola de skall gå. Vi kan ta ett annat exempel som jag läste om i Kommunaktuellt. Det är en liten skola utanför Sollefteå som har verkat i 13 år. Man har inte fått ett enda bidrag vare sig från kommunen eller staten. Föräldrar har arbetat i skolan varje vecka. De har betalt 700 kr i elevavgift. Man har klarat av att ge en bra undervisning, någonting som också Sollefteå kommun erkänner. Om den skolan -- om vilken man sagt att den ju varken har vattentoalett eller elspis -- inte har behov som utgör grund för att få kommunala medel, har jag svårt att förstå hur Socialdemokrater resonerar när man diskuterar behov och rationell resursfördelning. För mig och även för utskottsmajoriteten är det viktigt att slå fast elevens minsta rätt och kommunens minsta skyldighet. Det är vad detta handlar om. Jag sade också i början av mitt inledningsanförande, att om det skulle visa sig av de signaler vi får, och de slutsatser vi drar av detta, att kompensationsnivån är för hög, är jag självfallet beredd att sänka den. Kommuner vilka utgår från en mycket låg nivå tvingas att betala, eftersom de har gett de fristående skolorna för litet och nu måste ge dem minst 85 %. Men att ta detta som utgångspunkt i debatten och hävda att det är en överkompensation, är inte den slutsats som jag drar.
Fru talman! Vi vill inte ifrågasätta rätten att ha fristående skolor. Det kan vara ett pedagogiskt komplement på en del ställen. Vad vi vill ha är ett bidragssystem som är mer rättvist än det vi har i dag. Vi skall inte ha ett bidragssystem med inbyggd överkompensation. Förra veckan deltog jag i en middag med utbildningsutskottet hos Svenska arbetsgivareföreningen, där jag för övrigt kände mig som en katt bland hermelinerna. T.o.m. från detta håll antydde man att 85 % var en överkompensation. Svenska arbetsgivareföreningen är väl den organisation som mest har propagerat för fristående skolor. Vi vet också att den nedskärningspolitik som regeringen i dag bedriver mot landets kommuner drabbar skolan och skolans verksamhet mycket hårt. Det kan vara en orsak till att intresset för fristående skolor ökar. Kommunerna tvingas av ekonomiska skäl att försämra eller lägga ner kommunala skolor. Föräldrarna tillgriper då det sista halmstrået, nämligen att i stället starta en fristående skola. Det är viktigt att det bedrivs en vettig ekonomisk politik mot landets kommuner för att man skall få en valfrihet. Annars kan vi aldrig få världens bästa skola här i Sverige.
Fru talman! Vad vi gör i dag är faktiskt att vi sänker bidraget till de fristående skolorna, Thommy Ohlsson. När man stadieindelar bidraget kommer det självfallet att bli mindre än när man har en genomsnittskostnad för hela grundskolan. På sätt och vis har vi redan sänkt bidraget. Sedan vill jag ge Thommy Ohlsson en eloge. Jag tycker att den reservation som vänsterpartiet har avgett, där man föreslår att sänka nivån från 85 % till 75 %, ändå visar att man förstår att det behövs fasta spelregler för de fristående skolorna och ett system där alla elever har möjligheter att välja en fristående skola utan att föräldrarna har en tjock plånbok. Vi kan sedan föra diskussionen vidare om huruvida det skall vara 85 %, 75 % eller någon annan nivå, kanske 90 %. Jag kan inte med det underlag som i dag finns dra slutsatsen att den nivå på 85 % som regeringen har föreslagit och som beslutades i våras skulle vara felaktig. Skulle det visa sig att det är fallet har jag ingen prestige i denna del. Jag är beredd att ändra nivån. Det viktiga är -- jag vill återkomma till detta avslutningsvis -- att slå fast elevens minsta rätt och kommunens minsta skyldighet. Det är vad detta handlar om, inte några procentsatsnivåer.

Fru talman! Detta betänkande från trafikutskottet innehåller många teknikaliteter. Jag skall försöka att undvika att ta upp den delen av ärendet. Däremot skall jag tala om en realitet som nämns i betänkandet och som vi från socialdemokratiskt håll anser kommer att ge en snedvridning av konkurrensförutsättningarna för transportsektorn i detta land. Det som det hela går ut på är att vi skall ta tillbaka vad riksdag och trafikutskottet tidigare har beslutat om. Det skulle införas avgifter för överlaster på våra transportfordon ute på vägarna för samtliga typer av fordon. Den lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 januari 1993. Det är på detta sätt som man får en konkurrensneutralitet i fråga om hur mycket man kan lasta på de olika fordonen, oavsett om de kör i 30 km/tim eller fortare. Nu säger kommunikationsministern i en proposition att denna lagstiftning skall tas tillbaka på grund av att vi behöver en samstämmighet med övriga Europa. Det kan i och för sig vara riktigt att detta kan behövas och att vi inte bör ha den lagstiftning som riksdagen tidigare beslutade om, eftersom den inte ger samstämmighet med övriga Europa. Men det sägs ingenting om varför man inte skall ha överlastavgifter för traktorer eller fordon som har en konstruktiv hastighet som är lägre än 30 km/tim. Man säger att avsikten med överlastavgifter även för traktorer var att de skulle kunna köra i hastigheter upp till 50 km/tim. Detta påstående stämmer inte överens med vad utskott och riksdag tidigare sagt. Riksdagen har sagt att vi skall ha överlastavgifter för samtliga fordon för att komma till rätta med omfattande överträdelser av belastningsbestämmelser. Vi har också uttalat oss om att överlaster har en nedbrytande effekt på vägnätet. Överlaster medför en snedvridning av konkurrensförhållandena inom transportnäringen. Det var detta som var motiveringen till varför trafikutskottet år 1989 föreslog att riksdagen skulle anta den lagstiftning som nu skulle har trätt i kraft den 1 januari 1993. De argument som utskottsmajoriteten nu ger för att man inte skulle genomföra lagstiftningen från den 1 januari är enligt min mening felaktiga. Denna lagstiftning behövs. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till den socialdemokratiska reservationen till trafikutskottets betänkande TU7.

Fru talman! Jag kan börja med att hålla med Jarl Lander när han säger att betänkandet innehåller många teknikaliteter. Trots att det till omfånget är ett ganska litet betänkande är det en mycket komplicerad materia som ryms där. Även på detta område, som gäller överlastavgifter och de regelverk som finns kring detta, bör vi se till att få likartade bestämmelser i Sverige och i EG för att underlätta hanteringen.

Nu är det bara att konstatera att man fortfarande inte har fått fram de EG-regelverk som vi har efterlyst. Det är därför klokt att i detta läge skjuta på avgörandet tills det hela blir klarlagt. Vi skall självfallet inte tillåta stora tunga överlast som kör sönder våra vägar, oavsett om fordonet går fortare än 30 km/tim eller inte. Jag vill hävda att detta inte är något stort problem. Dessa transporter har inte någon större omfattning. Även om de kan förekomma är detta ju inte något laglöst område, vilket man kunde få intryck av när man hörde Jarl Det finns faktiskt en vägtrafikkungörelse också. I den stadgas det mycket klart att man inte får köra med fordon som överskrider de belastningsgränser som finns utsatta för resp. vägsträcka. Det finns straffsanktioner om man bryter mot detta. I vägtrafikkungörelsen finns det inga begränsningar för olika slag av fordon, utan den gäller generellt för alla typer av fordon. Jag tycker att detta är en tillräcklig reglering. Den gör att vi kan leva med den något otillfredsställande situationen. Den är inte så problematisk att vi inte kan leva med den tills vidare. Jag tillstyrker därför hemställan i utskottets betänkande och yrkar avslag på reservationen.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande, håller jag med om att det finns motiv för att skjuta upp stora delar av det här betänkandet och att inte nu genomföra lagförslag som bereds inom övriga Europa. Det gäller i huvudsak detta att traktorer skulle delas in i två olika klasser. Det kan vara motiverat att skjuta upp det. Men jag kan inte hålla med om att det på grund av att det finns andra lagregleringar som är möjliga att tillämpa när det gäller överlaster på olika fordon, skulle vara motiverat att skjuta upp den lagstiftningen också. Den har riksdagen enhälligt fattat beslut om tidigare. Det är en lagstiftning som skulle få ordning på all den överlast som förekommer både inom jordbruket och inom skogsbruksnäringen, Elving Andersson. Eftersom riksdagen enhälligt har fattat beslut om den lagstiftningen tidigare, anser vi socialdemokrater att vi borde kunna stå kvar vid den. Detta har över huvud taget ingen koppling till en beredning inom övriga Europa. Om det är som Elving Andersson säger, att vi ändå har vägtrafikkungörelsen att stödja oss på, behöver vi över huvud taget ingen lagstiftning som reglerar överlastavgifter. Då skulle ju all last på fordon kunna regleras genom vägtrafikkungörelsen.
Fru talman! Jag skall inte tränga in på djupet när det gäller de juridiska och tekniska skillnaderna mellan å ena sidan vägtrafikkungörelsen och å andra sidan lagen om överlastavgifter. Det vore i och för sig önskvärt, som Jarl Lander sade, att det fanns en ordentlig harmonisering eller samordning mellan de olika lagstiftningarna. Det har utskottet också sagt. Vi konstaterar att det här är en svåröverskådlig materia. Den är krånglig att ta till sig. Det finns ett visst missnöje med detta. Eftersom vi ändå måste avvakta när det gäller de övriga delarna av EG-regelverket, finns det ingen anledning att i dag plocka ut en liten bit. De problem som Jarl Lander påstår finns, kan man komma till rätta med genom det regelverk som redan finns, dvs. vägtrafikkungörelsen.
Fru talman! Låt mig bara säga kort till Elving Andersson att vi inte plockar ut någon liten bit ur lagstiftningen. Det är en helt egen bit. Det är en egen lag som reglerar överlastavgifterna inom trafiksektorn. Det är den som vi vill skall fortsätta att gälla. Det har riksdagen sagt tidigare. Den har ingen koppling till det harmoniseringsarbete som nu sker ute i Europa när det gäller traktorer. Fru talman! Därför yrkar jag fortsatt bifall till vår reservation.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till bostadsutskottets ordförande Agne Hansson. Vad finns det egentligen för skäl till att 8 § i lagen om bostadsanpassningsbidrag behövs? Där står det att vid nybyggnad samt köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassningsåtgärder. Vi socialdemokrater har sagt i en reservation att den här paragrafen inte behövs. Den bör utgå. Det finns skäl till det. Vi anser att om man är handikappad skall man ha rätt att byta bostad och att få de åtgärder utförda som innebär att man kan leva ett drägligt liv. Därför frågar jag utskottets ordförande varför den här paragrafen över huvud taget behövs. Är det så som i den moderata motionen, att man misstänker att handikappade människor är något slags bedragare som vill missbruka dessa regler? Jag är glad för att Agne Hansson och hans partikamrater har avstyrkt den motionen. Att man över huvud taget skriver en sådan motion, där man vill ge sken av det förekommer fusk med bostadsanpassningsbidrag, speglar litet av den människosyn som moderaterna har. Därför är jag glad att utskottsmajoriteten har avstyrkt den här motionen. Vi socialdemokrater anser att det är självklart att om man föds med ett handikapp eller råkar ut för en olycka här i livet, bör man naturligtvis ha rätt till dessa åtgärder utan att uppge speciella skäl. De handikappade skall kunna leva precis som andra människor. Därför är det vår uppfattning att den här paragrafen inte behövs. Att man har ett handikapp är skäl nog för att man skall få dessa bidrag. Därför yrkar jag bifall till reservationen i bostadsutskottets betänkande.

Fru talman! Angående det här betänkandet om bostadsanpassningsbidrag vill jag först säga att jag tycker att det är bra att de frågorna helt läggs ut på kommunerna. Det är också riktigt att man inte bara gör den förändringen, utan samtidigt talar om att verksamheten måste regleras. Det skall inte vara fritt fram för kommunerna att själva bestämma nivån på bidragen och vilka människor som skall kunna tillgodogöra sig bostadsanpassningsbidrag. Verksamheten skall vara klart reglerad, så att vi får rättvisa runt om i landets kommuner. Jag instämmer alltså när det gäller principiella överförandet till kommunerna. Sedan måste jag i likhet med Lennart Nilsson ta upp frågan om särskilda skäl. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det finns fri bosättning i det här landet för de flesta av våra invånare. Det gäller ju förstås inte flyktingar, men för de allra flesta i vårt land som är svenska medborgare. För människor som har någon form av funktionshinder är det däremot andra som skall avgöra var han eller hon skall bo i vårt land. Detta är mycket oroväckande signaler. Det finns ingen förklaring från majoriteten i betänkandet. Jag tycker att det är viktigt att bostadsutskottets ordförande ger en mer precis förklaring till varför denna åtskillnad skall göras mellan olika invånare i vårt land. Jag är, i likhet med Lennart Nilsson, glad för att majoriteten inte har tillstyrkt motionen från Moderaterna. Men det förtjänas att påpeka vad som framkommer i moderatmotionen. Av enligt min uppfattning någon ogrundad anledning pekas enstaka fall ut där misstag har begåtts -- som om de misstagen vore grunden till de allra flesta bostadsanpassningsbidrag som ges till människor med funktionshinder. Jag tycker att mer vederhäftiga borgerliga politiker måste argumentera emot detta. Det är oerhört allvarligt att den typen av angrepp kommer fram i en riksdagsmotion. Varför finns det inte någon moderat här i dag som är beredd att försvara den motionen eller, vilket naturligtvis vore bättre, tala mot motionen och påpeka att det enbart är motionären som står för innehållet i den? Det är allvarligt att i en riksdagsmotion ta upp enstaka exempel utan att ha ett bredare underlag och dessutom på fullt allvar hävda att det påstådda sker regelmässigt. Jag tycker att paragrafen om särskilda skäl självklart borde utgå och att utskottsmajoriteten skulle ha ställt sig bakom den reservation som Socialdemokraterna har fogat till betänkandet. Jag vill för Vänsterpartiets del yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag vill först understryka att jag delar Lennart Nilssons uppfattning att de handikappade skall kunna leva, precis som andra människor, ett drägligt liv i vårt samhälle. Det är mot den bakgrunden som vi i utskottet har avstyrkt den motion från Moderaterna som både Lennart Det är möjligt att om man är en skicklig debattör, vilket Lennart Nilsson i många fall är, kan göra ett stort nummer av indignation över denna lagstiftning. Jag kan inte se att det råder någon skillnad i den människosyn den majoritet jag företräder har och den som Lennart Nilsson har gjort sig till tolk för tidigare i debatten. Vi har nu behandlat ett förslag från regeringen om att överföra verksamheten med bostadsanpassningsbidrag till att regleras i lag när de riktade statsbidragen till verksamheten upphör. Jag tycker att det är bevis nog för att man, när riktade ekonomiska stöd inte skall ges, ändå vill införa en lagstiftning för att värna de rörelsehindrades och handikappades rätt i samhället. Det är bakgrunden till att det här lagförslaget läggs fast. Det här är en lagstiftning som helt och fullt bygger på den praxis som verksamheten hittills har utvecklat i kommunerna. Det är alltså i praktiken på intet sätt något avsteg från vad som nu gäller. I reservationen från Socialdemokraterna framförs krav på att 8 §, där det föreskrivs att ''vid köp eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag endast om det finns särskilda skäl'', skall tas bort. Jag har redan tidigare svarat på frågan angående den paragrafen, nämligen att det inte i praktiken råder någon förändring gentemot vad som har gällt tidigare. Det här är mera fråga om principer än praktik. Jag vill först erinra om att det i plan och bygglagen finns ett krav om en generell anpassning vid ny och ombyggnad. Möjligheterna att bevilja bostadsanpassningsbidrag är begränsade till sådana åtgärder som går utöver den generella anpassning som krävs enligt plan och bygglagen. Jag vill då erinra Lennart Nilsson om att vi från Centerpartiet har vid åtskilliga tillfällen fört fram krav i kammaren om att plan och bygglagen skall gå längre när det gäller att ge de handikappade möjligheter till en anpassad bostad. De kraven har avvisats av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Vad är det som har gjort att Socialdemokraterna nu har ändrat uppfattning? Vid nybyggnation krävs det många gånger omfattande och mycket kostsamma anpassningsåtgärder för att tillgodose en funktionshindrad persons behov. Detta kan vi inte förneka. Jag tycker att det får anses rimligt att man så långt möjligt tillgodoser behovet också med hänsyn till kostnadernas omfattning för alla parter. 8 § föreslås i första hand för att ge prioritet åt just de handikappades behov. Vid en nybyggnation är det t.ex. möjligt att ta hänsyn till lokaliseringen av bostaden. Om det visar sig att det finns särskilda behov, och det går att lokalisera bostaden i närheten av en vårdinstitution, är det till fördel för den funktionshindrade om denne kan hävda dessa skäl och få en belägenhet nära vårdinstitutionen i stället för längre ifrån. Det är då dessa skäl skall vägas in i bedömningen. Det kan också vara så att den funktionshindrade inte har fått tag på någon lämplig bostad. Då bör man också kunna med hjälp av 8 § ta hänsyn till de särskilda skäl som en handikappad kan ha. Det här stärker, Lennart Nilsson, snarare den funktionshindrades möjligheter och behöver på intet sätt vara integritetskränkande, utan tvärtom. Det finns anledning att notera vad som anges i propositionen i denna fråga. Där framgår mycket klart att det är de två fall som jag har redovisat som ligger bakom förslaget till 8 § om en prövning av särskilda skäl. I propositionen framhålls att ''i övrigt ange vad som i det enskilda fallet utgör särskilt skäl låter sig inte göra''. Det är alltså enbart fråga om dessa två fall. Kravet på att ta bort 8 § är att sparka in öppna dörrar. Jag tror Lennart Nilsson på hans ord att han vill värna om de handikappade och de rörelsehindrade. Därför ser jag inte någon principiell skillnad i synen på dessa frågor mellan majoritet och minoritet. Därmed har jag svarat på den fråga som Lennart Nilsson riktade till mig och majoriteten. Fru talman! Jag vill lägga till att det också förutsätts i lagstiftningsförslaget att beslut om anpassningsåtgärder skall kunna överklagas. Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på reservationen.

Fru talman! Jag litar naturligtvis på Agne Hansson och hans uppfattning i denna fråga. Men om 8 § i praktiken inte har någon betydelse, kan man fråga sig varför den över huvud taget behöver finnas. Det är ju egentligen bara onödigt krångel att införa en paragraf som i praktiken inte behövs. Läser man 6 § i lagen om bostadsanpassningsbidrag, finner man att bidrag för åtgärder i anslutning till en funktionshindrad persons bostad lämnas ''endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade''. Det räcker, tycker vi, som skäl för att säga att 8 § egentligen inte har någon funktion. Jag litar som sagt på Agne Hansson och möjligtvis på hans partikamrater. Däremot litar jag inte på politiker med samma människosyn som den som har skrivit i en motion att det skall finnas synnerliga skäl för att få bostadsanpassningsbidrag. Ibland önskar man att utskottsförhandlingarna vore offentliga, så att allmänheten hade kunnat ta del av den debatt som fördes i bostadsutskottet om bostadsanpassningsbidrag. Från vissa håll diskuterades att det förekommer fusk och missbruk av dessa bidrag, och det är vad det egentligen handlar om. Finns det en sådan paragraf som 8 §, är jag rädd för att den moderata motionärens meningsfränder i kommunerna utnyttjar den. Detta kan man undvika genom att slopa 8 §.
Fru talman! Först vill jag säga att det är en missuppfattning från Lennart Nilssons sida, om han tror att jag har sagt att 8 § i praktiken inte har någon betydelse. Det är fel, för den har betydelse. Vad jag sade var att denna paragraf i praktiken redan tillämpas. Lagstiftningen bygger på den ordning som tillämpas i kommunerna, dvs. att man redan i dag avväger bidragsgivningen mot de funktionshindrades särskilda behov. Jag hoppas att Lennart Nilsson skall kunna fortsätta att lita på centern i de här frågorna. Han får väl ta debatten med dem som han tydligen inte litar så mycket på. Jag har inte den erfarenheten som Lennart Nilsson talar om i de fall som han åberopar.
Fru talman! Jag måste fråga Agne Hansson vad det innebär att det inte skulle bli någon större skillnad i praktiken. I 8 § sägs det väldigt tydligt och klart att det skall finnas särskilda skäl för att man skall få bidrag till en viss bostad. Jag måste säga att det är klart diskriminerande för de människor som har funktionshinder. När Agne Hansson har valt att skaffa sig ett hus i Gamleby eller när jag har valt att bosätta mig på något annat håll i Sverige, är det ingen som har angett att det skall finnas särskilda skäl för att jag skall få lov att bo där jag bor eller särskilda skäl för att Agne Hansson skall få bo i Gamleby, i det hus som han har valt. Det är ju detta det handlar om. Jag hoppas naturligtvis som Agne Hansson att det inte blir någon skillnad i praktiken, men jag tycker att det är dumt att gå in på att tala om att besluten kan överklagas. Reglerna bör väl vara så tydliga och klara att det inte skall finnas något behov av överklagande. Så tycker jag att man borde gå till väga. Det förefaller mig som om Agne Hansson tar upp frågan om särskilda skäl som om det skulle vara skäl som är särskilt bra för den som har funktionshinder, skäl som talar för hans sak. Men det är skäl som talar emot att få välja bostad som den här paragrafen klart anger. Jag kan också undra litet över inställningen när utskottsordföranden nämner närhet till en vårdinrättning som särskilt skäl. Det är naturligtvis ibland ett bra skäl, men det kan väl inte vara det enda skälet till att man vill bo på ett visst ställe. En funktionshindrad människas liv innebär ju inte enbart behandling och besök på vårdinstitiutioner, utan en funktionshindrad skall väl kunna få leva ett fullvärdigt liv som vi andra i andra avseenden. Det kan inte vara enbart närhet till en vårdinrättning som skall avgöra om man skall anses ha rätt att bosätta sig på ett visst ställe. Jag tycker alltså att det finns åtskilliga skäl för majoriteten att fundera över varför man måste ha med en paragraf som jag upplever som klart diskriminerande för gruppen funktionshindrade människor.
Fru talman! Som jag förstår det, är det här tydligen fråga om en klar övertolkning av lagen, naturligtvis i ett försök att odla någon form av misstänksamhet mot regeringen eller mot majoriteten från reservanternas och i det här fallet Eva Zetterbergs sida. Med det anförande jag tidigare höll och med blotta tilllkomsten av den här lagen, när bidragsgivningen ändras, tycker jag att den misstanken inte på något sätt behöver odlas längre. De särskilda skälen, Eva Zetterberg, gäller inte generellt, utan i propositionen anges de två tillfällen jag nämnde, i ena fallet nybyggnation och i det andra fallet när man inte har kunnat åstadkomma en bra, anpassad bostad. Då är 8 § till stöd för den handikappade och inte för allmänheten gentemot de handikappade. Det är ju så propositionens anda och bokstav säger. Läs på s. 5 i propositionen ytterligare en gång, Eva Zetterberg, för där framgår detta klart. Därmed tycker jag inte att vi behöver fortsätta att misstänka den ena eller den andra för att vara mindre angelägen om att värna de handikappade. Det är ju just för att värna de handikappade som lagen har kommit till.
Fru talman! Jag brukar inte ägna mig åt att odla misstänksamhet. Jag tycker att det finns mer intressanta saker att odla, både i jorden och i det politiska arbetet. Men det finns anledning till oro, om man nu inte hårdrar det till att tala om misstänksamhet. Jag vidhåller att 8 § inte uppfattas som att den stärker de funktionshindrades rätt att bosätta sig var de vill i landet. Vi kommer uppenbarligen inte längre i den här frågan, utan jag konstaterar att det får bli som Agne Hansson säger, att det prövas i praktiken. Men jag beklagar att det kanske kommer att bli en rad överklaganden, därför att lagen tolkas mera restriktivt än vad Agne Hansson uppenbarligen har velat.

Fru talman! Låt mig först säga, så att inga missuppfattningar skall råda om det, att det är bra att den här lagen kommer till. Med tanke på att det nu införs generella statsbidrag tror jag att det är nödvändigt att en speciallag stiftas för att säkra bostadsanpassningen för de funktionshindrade. Det stärker deras valfrihet. Däremot tycker jag inte att 8 § gör det. Det är ett balansnummer i den högre skolan, när man försöker göra gällande att just den paragrafen i lagen skulle stärka den enskildes valfrihet och integritet. Låt oss titta på vad remissinstanserna säger, för det är ganska intressant. Handikapporganisationerna säger samfällt att denna paragraf inte borde finnas, därför att funktionshindrade människor borde ha samma möjlighet som alla andra att välja bostad, inte bara om den ligger nära en vårdinrättning, inte bara om man har sökt en bostad under lång tid och inte kunnat finna någon, utan att funktionshindrade skall kunna byta bostad på samma premisser som alla vi andra. Det kan finnas många skäl till att man vill byta bostad. Det kan vara Öresundsutsikt, det kan vara att man vill komma nära sina vänner och bekanta, och det kan vara helt andra skäl. Den valfriheten har vi andra, men den valfriheten har inte funktionshindrade som är i behov av bostadsanpassning, såvida de inte kan få bostadsanpassningsbidrag. Tittar vi vidare på vad remissinstanserna säger, är det ju frågan om det är riktigt som Agne Hansson säger, att lagen är i överensstämmelse med den praxis som råder. I varje fall anser inte Boverket det i sitt remissvar. Verket framhåller att detta är en uppstramning av nu gällande regler. Jag kan inte bedöma det, men Boverket skriver så. Risken är uppenbar att det blir en försämrad situation också i förhållande till nuläget. Förhoppningsvis ganska snart kommer det en stor handikappolitisk proposition till riksdagen. Den är nu remitterad till lagrådet, och jag vill läsa högt ur lagrådsremissen för att se hur väl detta beslut stämmer överens med parollerna i den. Det heter där: ''Strävan skall vara att människor med funktionshinder -- precis som andra medborgare -- skall ges möjligheter att få en god utbildning, ha ett förvärvsarbete, ha en trygg och värdig bostad, delta i olika kultur och fritidsaktiviteter. Målet för handikappolitiken är att uppnå full delaktighet och jämlikhet.'' Hanssons mening den inskränkning som görs genom § 8 i handikappades möjligheter att få ett bostadsanpassningsbidrag att man uppnår full jämlikhet med människor som inte har funktionshinder? Mitt andra citat är ännu viktigare: ''Handikappolitiken har mer varit honnörsord än praktiska handlingar, mer paroller än paragrafer.'' Jag delar egentligen inte dessa synpunkter från föredraganden, men det står så i lagrådsremissen. Föredraganden fortsätter: ''Enligt min mening är de två viktigaste begreppen inom handikappolitiken valfrihet och integritet. Begreppen är sammanlänkade genom att valfriheten stärker den enskildes integritet. Familjer och människor med funktionshinder skall inte behöva känna sig utlämnade åt beslut från myndigheter och handläggare.'' Vad innebär § 8? Jo, just att människor med funktionshinder kommer att vara utlämnade åt beslut från myndigheter och handläggare, som har att bedöma om bostaden ligger tillräckligt nära en vårdcentral eller ej. Om den bedöms inte ligga tillräckligt nära, utgår inte bostadsanpassningsbidrag. Eller: Har den funktionshindrade nu sökt tillräckligt många nya bostäder och inte funnit någon tillräckligt anpassad bostad, eller skall man fortsätta att söka innan bostadsanpassningsbidrag kan utgå? Menar verkligen Agne Hansson att § 8 stärker den enskilde handikappade och ger den handikappade samma valfrihet och integritet som vi övriga medborgare har när det gäller att söka bostäder på bostadsmarknaden? Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Fru talman! Vi skall nu behandla bostadsutskottets betänkande om bostadsbidrag för andra halvåret 1993. Eftersom det bara är ett halvår sedan vi debatterade bostadsbidragen för första halvåret 1993 och våra ståndpunkter, såvitt jag kan förstå, inte har förändrats sedan dess, tänker jag vara kortfattad. Utskottsmajoriteten föreslår att bostadsbidrag skall utgå efter samma bostadskostnadsgränser som för första halvåret 1993, och vi socialdemokrater har reserverat oss till förmån för vår motion, som innebär att den nedre hyreskostnadsgränsen inte skall höjas. Vi anser att den nödvändiga höjningen av den övre kostnadsgränsen inte får ske på bekostnad av de hushåll som har en hyra som ligger inom bostadskostnadsintervallet. I en konsekvensanalys som Boverket alldeles nyligen gjort framgår det att mer än hälften av de bidragsberättigade hushållen har en bostadskostnad som ligger inom intervallet. För dessa innebär majoritetens förslag att bostadsbidraget sänks. Vi anser att i dagens läge, med den svåra ekonomiska situation som många barnfamiljer har, vore det orimligt att minska på bostadsbidragen för någon. Vi vet ju att man för nästa år får räkna med minskat ekonomiskt utrymme, och dessutom kommer naturligtvis arbetslöshet att också drabba denna grupp. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Betänkandet tar också upp frågan om bostadsbidragens administration, och där är vi överens med utskottsmajoriteten om att administrationen skall föras över till försäkringskassorna, men i en reservation har vi socialdemokrater på ett tydligare sätt velat markera vikten av att bostadsbidragen även i fortsättningen skall vara ett bostadspolitiskt instrument. Den bostadspolitik som förs i dag innebär att de generella bostadssubventionerna krymper i en takt som gör att många inte har möjlighet att bo kvar i sin nuvarande bostad eller att flytta till en större lägenhet, även om ett sådant behov finns och är berättigat. I ett sådant läge är det extra viktigt att det individuella stödet utformas så, att även betalningssvaga hushåll kan efterfråga bostäder som svarar mot de bostadspolitiska målen. Vi anser att det är viktigt att slå fast att bostadsbidragen även i fortsättningen skall vara ett bostadspolitiskt instrument. Då är det också naturligt att Boverket även efter en överflyttning av bostadsbidragen till försäkringskassorna ges ansvaret för den centrala bidragsadministrationen. Boverket är ju den bostadspolitiska sektorsmyndigheten, och vi menar att det är viktigt att regeringen tar hänsyn till detta när man återkommer om de regler som skall gälla för 1994. Vi tycker att det är motiverat med ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga. Vi har också i ett särskilt yttrande tagit upp frågan om bostadsbidragens måluppfyllelse. Vi menar att när bostadssubventionerna har skurits ned så dramatiskt att kostnadsökningarna blivit så stora och stigit så snabbt, är det viktigt att analysera vilka effekter det får. Om inte detta tydligt framgår i den kommande budgetpropositionen, avser vi att komma tillbaka i denna fråga under den allmänna motionstiden. Fru talman! Med detta nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 3 och avstår från att yrka bifall till reservationerna 1 och 2, även om den socialdemokratiska gruppen naturligtvis står bakom även dessa.

Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att det är bra att denna förändring av bostadsbidragen sker. Det är bra att man för över dem till försäkringskassorna och alltså minskar statens kostnader för administration. Däremot finns det en hel del övrigt att önska vad gäller bostadsbidragsfrågorna. Jag skall inte ta upp tiden med att upprepa det som Britta Sundin förtjänstfullt har anfört från denna talarstol, eftersom jag instämmer på i stort sett alla de punkterna. Vi beklagar alltså från Vänsterpartiet starkt att den nedre gränsen för bostadsbidrag höjs. Det är nämligen så att de flesta människor i vårt land får minskade inkomster och får det allt svårare att klara sina boendekostnader. Utöver detta vill jag peka på den reservation som avgivits från Ny demokrati på en punkt där Vänsterpartiet och Ny demokrati har helt samma uppfattning. Det gäller kretsen av bidragsberättigade. även den frågan har vi diskuterat för inte så länge sedan i kammaren. Jag beklagar inte mindre i dag utan tvärtom ännu mer rådande förhållanden, eftersom vi ännu inte har sett något förslag från Partnerskapskommittén till hur man skall se till att även homosexuella sammanboende kan få uppbära bostadsbidrag på samma sätt som hushåll som består av en man och en kvinna. Det är litet lustigt att vi diskuterar denna fråga just denna dag, De mänskliga rättigheternas dag, eftersom det är alldeles uppenbart att vi i Sverige inte lever upp till kraven på mänskliga rättigheter för olika grupper i vårt land. Detta är ett exempel där en grupp, homosexuella människor, är klart diskriminerad. Det är också märkligt att vi är i stort sett helt överens om detta i alla partier. Jag kan inte påminna mig att när diskussionerna förts i utskottet och utanför utskottet någon representant för något parti har sagt emot. Man är överens om att förhållandena är felaktiga och man vill ändra dem, men skjuter hela tiden över frågan till Partnerskapskommittén, som ännu inte har presterat något betänkande och som ännu inte har talat om hur detta skall lösas. Det kan dessutom tilläggas att denna kommitté inte har något direktiv att behandla bostadsbidragen. Jag måste säga att jag tycker att det är svagt att de övriga partierna i dag inte kan göra denna lilla förändring. Man hade faktiskt kunnat bjuda på att rätta till åtminstone den felaktigheten. Jag hoppas att Ny demokrati och Vänsterpartiet får svar från övriga partier här på frågan varför ni inte kan tänka er att skynda på processen i den här frågan. Till slut vill jag bara konstatera att jag instämmer i de socialdemokratiska reservationerna och i reservationen från Ny demokrati. Likaså instämmer jag i det särskilda yttrandet från Socialdemokraterna om bostadsbidragets måluppfyllelse. Jag yrkar dock i likhet med Britta

Fru talman! Utskottet föreslår att riksdagen godkänner förslaget i proposition 63 från i år att administrationen av bostadsbidragen förs över från kommunerna till försäkringskassorna den 1 januari 1994 och inte 1993, som först var tänkt. Det är huvudförslaget i betänkandet, och på den punkten finns inga delade meningar i utskottet. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om att de regler för bostadsbidrag och för särskilt bidrag till ensamstående med barn som gäller för första halvåret 1993 skall gälla för hela 1993. Inte heller om detta finns det några delade meningar. Jag vill däremot gärna kommentera de principer som tagits upp i de fyra reservationerna. I reservation nr 1 krävs ett tillkännagivande om bostadsbidragens betydelse som bostadspolitiskt instrument. Detta är snarast en självklarhet. Bidragen är i dag behovsinriktade, och de utgör det känsligaste och bästa systemet för att hjälpa dem som har det besvärligast att få hushållskassan att gå ihop och att klara sina boendekostnader. Det är också närmast en självklarhet att de kommer att öka och få ökad betydelse när boendekostnaderna ökar, t.ex. nu när räntebidragen minskar. Dessa synpunkter om bostadsbidragens betydelse har regeringen i minst två frågesvar gett uttryck för i denna kammare i år. Det råder därför inget som helst tvivel om att denna kunskap och vetskap finns i regeringskansliet, varför ett tillkännagivande inte på något sätt kan anses vara påkallat här och nu. Inte heller finns det i den motion och i den reservation som man nu talar för några konkreta förslag till ändrad inriktning av bidragsgivningen som skulle stärka det allmänna påståendet om bostadsbidragens betydelse. Det råder såvitt jag kan bedöma fullständig samstämmighet om bostadsbidragens betydelse som bostadspolitiskt instrument, varför ett tillkännagivande inte skulle fylla någon roll. En annan fråga är naturligtvis hur långt man kan gå i att skära ner de generella räntebidragen, med ökade bostadsbidrag som följd och därmed en rundgång i ekonomin. Där har vi en balanspunkt, men det är en annan debatt, som vi kanske kan ta vid ett annat tillfälle. Det har emellertid inte med den här saken att göra. Jag har själv varnat för att vi med den åtgärden gör fler bidragsberoende, men det visar å andra sidan på hur effektivt bostadsbidragssystemet ändå fungerar. I reservation 2 berörs ansvarsfördelningen för bostadsbidragen på central nivå. Britta Sundin har redan talat om detta. Utredningen om Boverkets framtida roll och organisation är nu klar, och nu förestår en genomlysning av utredningens åtgärdsförslag genom ett remissarbete. I utredningen föreslås att Boverket även i fortsättningen skall ansvara för sådana utvärderingar som verket behöver göra inom ramen för sin roll inom det bostadspolitiska området. Jag tycker att det är lugnande nog. Det talar för att Boverkets ansvar i det här fallet skall bestå. Det finns av det skälet inte anledning att oroa, och allra minst finns det anledning att föregå de överväganden som nu återstår i anledning av Bengt K Å Johanssons utredning, som jag nyss berörde. Den praxisen finns ju sedan länge i den här kammaren att man inte med riksdagsbeslut föregår utredningars överväganden. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår en höjning av den nedre bostadskostnadsgränsen. Det är i och för sig en intressant debatt som rullar upp, mot bakgrund av hela 80-talets diskussion på den här punkten. Det föreslås att den nedre kostnadsgränsen skall ligga kvar på dagens nivå och att beslutet från 1992 om att höja gränsen med 150 kr i månaden rivs upp. Det krävs alltså att ett gammalt beslut rivs upp. Det finns i den här propositionen inga förslag till ändringar av gränserna. Jag vill först understryka vad utskottet säger på s. 5 Dessa har alltså fastställts av riksdagen 1987, och utskottet slår i betänkandet fast att dessa mål fortfarande skall gälla. Den målsättningen formuleras vanligen så att bostadsbidragen på sikt skall utformas så, att även familjer som är beroende av bostadsbidrag skall kunna hålla sig med moderna bostäder, med ett eget rum för varje barn. För att denna målsättning skall kunna förverkligas är det nödvändigt att anpassa bidragen till utvecklingen av boendekostnaderna. Detta har gjorts genom att den övre bostadskostnadsgränsen under senare år har höjts väsentligt. Även det i våras av riksdagen godkända regeringsförslaget har denna profil. Jag är fullständigt övertygad om att Britta Sundin och hennes partikamrater känner den här argumentationen mycket väl. Det har nämligen under hela 80-talet varit med den argumentationen som Socialdemokraterna när de satt i regeringsställning har avvisat krav från bl.a. Vänsterpartiet om en sådan justering. Nu säger Britta Sundin att höjningen av den högre kostnadsgränsen inte får ske på bekostnad av en höjning av den undre gränsen. Det är precis på det sättet man har finansierat den tidigare justeringen av bostadsbidragen, som har byggt på den målsättning som jag här har beskrivit. Regeringen och utskottsmajoriteten har gjort precis som den tidigare regeringen gjorde enligt de grundläggande målsättningarna inför beslutet 1987, dvs. en höjning av de övre kostnadsgränserna har finansierats med en höjning av den undre kostnadsgränsen, och bidragen har anpassats till kostnadsutvecklingen. Vad är det nu då som har hänt, Britta Sundin? Är det möjligen på grund av att den samhällsekonomiska situationen har förbättrats som Socialdemokraterna nu har tänkt om? Har kostnadsutvecklingen i boendet minskat i förhållande till den mycket kraftiga boendekostnadsökning som vi hade i slutet av 80 talet och början av 90-talet, då vi t.ex. med ett enda beslut krävde en höjning av boendekostnaderna med 30 miljarder för finansieringen av skatteomläggningen? Jag tror att det vore bra för debatten om vi kunde få en förklaring till varför det just nu, när Socialdemokraterna är i opposition, inte är möjligt att göra det som Socialdemokraterna gjorde under hela 80-talet. Att undvika att höja den undre kostnadsgränsen med 150 kr kostar 400 miljoner kronor, alltså ett ansenligt belopp. Någon anvisning om hur den här åtgärden skall finansieras finns inte i vare sig motionen eller reservationen. I nuvarande ekonomiska läge är det inte möjligt att genomföra en sådan förändring. Det kan t.o.m. innebära att man skadar den långsiktiga inriktningen av den ekonomiska politiken, med låg ränta och låg inflation, som är till alla boendes fördel. Även om det skulle finnas motiv -- vilket jag anser att det skulle -- för att behålla den nedre kostnadsgränsen intakt, måste de ekonomiska verkligheterna få gälla och det tidigare beslutet från 1992 ligga fast. Det är ett konstaterande som också Socialdemokraterna gjorde flera gånger när de var i regeringsställning. Slutligen en kommentar angående kretsen av bidragstagare, som Eva Zetterberg tog upp. Jag vill hänvisa till vad som tidigare sades om att vi nyss har diskuterat den här frågan, att en utredning finns och att den bör avvaktas.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

Fru talman! Det Agne Hansson säger om administrationen, om den bostadspolitiska målsättningen och att bostadsbidraget även fortsättningsvis skall vara ett bostadspolitiskt instrument låter ju bra. Det är också bra att Agne Hansson anser att Boverket även fortsättningsvis skall ha den funktion man har i dag. Jag skulle ha känt mig betydligt lugnare om vi tillsammans i utskottet hade kunnat enas om detta i ett tillkännagivande, eftersom man ibland med förskräckelse kan se på de propositioner som kommer från regeringen. Jag får i det här fallet lita på det Agne Hansson säger, dvs. att det är på det här viset som även de borgerliga ledamöterna i bostadsutskottet vill ha politiken i fortsättningen. När det gäller bostadsbidragen, Agne Hansson, har vi ju i dag en ekonomisk situation i det här landet som gör att de flesta människor för nästa år får räkna med en ekonomisk försämring.

Vi lägger då en väldigt stor börda på dem. Jag ifrågasätter om målsättningen i bostadspolitiken när det gäller bostadsbidragen då uppfylls. Vi vet också att ytterligare arbetslöshet i landet kommer att drabba oss. Det kan vi utläsa av de prognoser som finns. Det är väl ganska troligt att även en del av de här grupperna kommer att få vidkännas arbetslöshet. Vi måste klargöra att vi vill värna om dessa grupper.
Fru talman! Jag instämmer helt i Britta Sundins tankegångar. Den ekonomiska situationen är svårt och det är många som har det besvärligt på bostadsmarknaden. Det gäller särskilt de grupper som Britta Sundin talar om, såsom arbetslösa, ensamstående med barn och andra. Vi har emellertid en ekonomisk situation som är ett resultat av 1980-talets ekonomiska politik. Min fråga är: Varifrån vill Britta Sundin ta pengarna? Varifrån vill hon ta de 400 miljonerna? Lägg fram ett förslag därom, så kan vi därefter fortsätta diskussionen. Faktum kvarstår emellertid att någon annan, för att kunna höja ambitionen på det här området, måste betala. Det kan då vara någon som också är arbetslös, och som har det besvärligt. Det handlar om prioritering. Först när finansiering sätts mot önskade krav kan man fortsätta denna diskussion. Jag kan inte se att boendesituationen särskilt har förändrats i förhållande till hur den såg ut i slutet av 1980-talet, när vi också hade den här diskussionen. Var det exempelvis på den tiden rimligt att folk tvingades flytta därför att de inte hade råd att bo i dyra lägenheter, och som i och med det ställdes tomma? Förvisso kan man fråga sig huruvida den bostadspolitiska målsättningen totalt uppfylls. Den frågan har jag ställt här i kammaren många gånger. Det kanske största steget från målsättningen togs i slutet av 1980-talet. Under de tre senaste socialdemokratiska regeringsåren, från 1982 till Socialdemokraterna samma metod för att justera bostadskostnadsgränserna. Det finns inte just nu i den meningen någon förändring. Vi kan emellertid vara ense om att vi inte kan hålla på så här, därför att det då finns risk för att målen inte uppfylls.
Fru talman! Skillnaden, Agne Hansson, är att under 80-talsåren var också löneutvecklingen sådan att det fanns utrymme för att klara av en större del av hyran själv. Vårt budgetförslag är finansierat. Det finns alltså utrymme för förslaget. Jag tycker att det är litet märkligt att Agne Hansson ifrågasätter om vi Socialdemokrater kan klara en finansiering med tanke på att han representerar ett regeringsparti som är på väg att lägga fram en budget med ett rekordstort budgetunderskott. Det har inte, såvitt jag känner till, en socialdemokratisk regering gjort.
Fru talman! Skillnaden mellan 80-talet och nu är väl möjligen -- om det nu är någon skillnad -- att utrymmet i praktiken inte alls var större utan att man bara sköt kostnaderna framför sig. Det är därför som vi har problemen nu. Socialdemokraterna vill ju fortsätta med att skjuta kostnaderna över till kommande generationer genom att lägga fram förslag om lån för att finansiera räntor till bostadskostnader. Det är ju bara att skjuta kostnaderna framför sig i stället för att ta dem när de uppstår. Det kan vi inte fortsätta med. Då havererar både bostadsmarknaden och den ekonomiska politiken. Vi vill därför ha reda på varifrån man har tänkt sig ta dessa 400 miljoner kronor, som denna åtgärd kostar, för att inte fortsätta med att skjuta över kostnaderna på våra barn och barnbarn, för att i dag klara vårt boende. Det är den debatten som jag efterlyser. Jag anklagar inte Socialdemokraterna för att lägga fram reformförslag. Men anvisa finansieringen! Först när vi vet varifrån de 400 miljoner kronorna kan tas kan vi fortsätta debatten. Då kan vi göra en verklig avvägning av vad prioriteringen av åtgärderna för bostadsbidragen har för betydelse i förhållande till effekterna av den finansiering som man måste ha för att klara den. Just med tanke på att inte förvärra det rekordstora budgetunderskottet och därmed ytterligare försämra ekonomin, är en lösning av problemet med att finna en finansiering desto viktigare. Det är den avvägning som vi har gjort, och som man ständigt måste göra. Jag efterlyser också att oppositionen gör en sådan avvägning när man lägger fram förslag.

Fru talman! När det gäller de stora budgetfrågorna och budgetunderskottet vill jag till Agne Hansson säga att Vänsterpartiet har, i sin krismotion och i sina tidigare budgetmotioner, lagt fram mycket seriösa förslag om hur man på lång sikt kan få ned det stora budgetunderskottet. Vi är helt på det klara med att det behövs. Jag tycker att vi i den här debatten kan hålla oss till att debattera bostadsbidragen. Agne Hansson frågar efter finanseringen för de 400 miljoner kronorna för att kunna höja den nedre gränsen. Det finns för 1993 exempelvis 1,8 miljarder kronor i räntebidrag som den borgerliga majoriteten redan har fattat beslut om, och för 1994 finns det 3 Dessa vill både den borgerliga majoriteten och Socialdemokraterna minska. Där finns ett utrymme. Det här förvånar mig, eftersom det har talats om att minska de generella subventionerna och öka de individuella. Det hade kunnat vara ett sätt att åtminstone ta hem en del. Man skulle kunna visa att subventionera skall tillgodogöras dem som har sämst ekonomi och som har störst behov av bostadsbidrag. Så vidare till den andra frågan, som vi här har diskuterat, nämligen kretsen av bidragsberättigade. Det är idel undanflykter som både Agne Hansson och tyvärr hittills även Socialdemokraterna anför, eftersom man inte ens har ytterligare berört frågan. Varför kan vi inte fatta ett delbeslut, när vi nu är helt överens? Det är ytterst märkligt, och det återspeglar en hycklande inställning från övriga partier, som inte är intresserade av att åstadkomma den förändringen. Jag vill än en gång betona att Partnerskapsutredningen, som man hela tiden hänvisar till har på det här området inga direktiv. Utredningen har andra direktiv. Det finns en rad andra frågor att utreda i vad gäller de homosexuellas rättigheter och ställning i vårt samhälle, men inga när det gäller bostadsbidragen. Det finns ingen anledning att i dag vänta med att fatta detta beslut. Det är bara att skjuta ärendet framåt i tiden. Vi har inget fastlagt datum när förslag från Partnerskapsutredningen skall läggas fram. Det är råder osäkerhet om när förslaget kommer att läggas fram. Det har gjorts i en rad andra politiska frågor, när partierna har varit helt överens. Om man nu vill göra en förändring kan man fatta beslutet och låta Partnerskapskommittén sköta resten. Där har man fullt upp med att klara av de övriga frågor som man är ålagd att göra, men det går inte särskilt fort fram. Det förklarar inte varför den borgerliga majoriteten och Socialdemokraterna inte kan gå med på det här kravet. Jag vill återigen hänvisa till den socialdemokratiska motionen, och jag yrkar bifall till reservationen.
Fru talman! Först vill jag säga att Vänsterpartiet och Eva Zetterberg är konsekventa i sin inställning till den nedre kostnadsgränsen. Det finns därför ingen anledning att ta upp en diskussion. När det sedan gäller hur detta skall finansieras, kan man ha olika uppfattningar. Det är naturligtvis majoritetens uppfattning att man på sikt måste hitta en omläggning av bostadspolitiken som gör att fler kan klara sin hushållsekonomi utan att vara beroende av bidrag. Om det skall vara möjligt måste de generella subventionerna minska, som på sikt kan göra att de behovsinriktade subventionerna också kan minska. Det var inte den vägen som Eva Zetterberg angav i sitt finansieringsförslag. Det ökade ju ytterligare de generella subventionerna, och det är inte möjligt i nuvarande läge. Vi kommer inte särskilt mycket längre i debatten om kretsen av bidragsberättigade. Jag förstår egentligen inte varför Eva Zetterberg nu tar upp en så omfattande debatt om det. Hon har själv inte lagt fram några förslag i frågan i anledning av propositionen, utan hon tar upp andra partiers förslag och argumenterar för dem. Det talar för den praxis som vi alltid har här, dvs. att vi avvaktar de utredningar som sitter, för att sedan lägga fram förslag. Det är självklart att även Partnerskapskommitténs förslag kommer att ha betydelse för hur man i framtiden skall lösa frågan om bostadsbidragen, även om det inte direkt är inskrivet i direktiven att man skall lägga fram förslag om bostadskostnadsgränser och annat för dessa kategorier.
Fru talman! I frågan om de generella bostadssubventionerna har vi från Vänsterpartiets sida klart deklarerat att vi anser att de bör minskas på lång sikt. De bör framför allt omfördelas, så att de bättre än i dag kommer dem till godo som har sämre ekonomi. Därför tycker jag inte att vi kan kritiseras. Däremot har vi klart angett att det är helt fel att gå in och göra de stora nedskärningarna 1993 och 1994, som den borgerliga regeringen gör. Vi tycker att det är en extremt dåligt vald period att påbörja minskningen. Det finns alltså ett utrymme att ta av, och det skulle man egentligen kunna göra för att höja den nedre gränsen. Det står jag fast vid. Vad gäller frågan om kretsen av bidragsberättigade, är det alldeles riktigt att jag inte har väckt en egen motion. Jag visste att andra motionerade. Man behöver inte alltid ta fram egna förslag, när andra till fullo står för det man själv tycker. Jag stöder den socialdemokratiska motionen. Jag vill än en gång påminna om att vi i våras hade en diskussion om detta, och om vi redan då hade fattat beslut om slopad begränsning av kretsen av bidragsberättigade, hade vi sparat åtskilliga kronor för de homosexuella personer som i dag lever tillsammans i ett samboförhållande. Jag vill återigen hänvisa till att utskottet i andra situationer tar egna initiativ, där partierna säger att de har klargjort en fråga och att den inte behöver utredas ytterligare. Det är precis det som gäller i den här frågan. Från Vänsterpartiets sida har vi konsekvent haft uppfattningen att det är en orättvisa, och den kan vi med lätthet åtgärda. Övriga partier väljer att inte göra det.

Fru talman! Den 10 december 1948 antog FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna, och i dag, på dagen 44 år senare, är reglerna för bostadsbidrag föråldrade och diskriminerande för bl.a. homosexuella par. Det har funnits möjlighet för hushåll utan barn att få bidrag, med vissa avbrott, sedan 70-talet. Förutsättningen har dock hela tiden varit att hushållet bestått av man och kvinna. Denna diskriminering har riksdagen under långa tider accepterat. Tyvärr är inte denna fråga unik, utan riksdagen ligger efter sin tid även i många andra frågor, inte minst vad gäller arbetsformerna i huset. Det är därför viktigt att skapa ett förändringstryck. Regeringen har påannonserat att kretsen av bidragsberättigade skall vidgas så att även andra hushåll än de som endast består av man och kvinna skall få möjlighet till bostadsbidrag. När det finns utredningar sägs det alltid att man återkommer senare. Det är då viktigt att markera vad man tycker -- man kan inte bara sitta med armarna i kors och avvakta. Vår reservation skall ses som en kraftig markering av att vi inte längre ställer upp på det här förhållandet. Därför yrkar jag bifall till reservation Det är också intressant att en socialdemokratisk motion stöds av Ny demokrati och Vänsterpartiet men inte av Socialdemokraterna. Jag tycker att det man läser i reservation 3 från Socialdemokraterna är litet magstarkt. Där står följande: ''Som anförs i motion Bo20 har boendekostnaderna ökat dramatiskt främst i nya bostadshus och då inte minst beroende på det bostadsfinansieringssystem som regeringspartierna med stöd av Ny demokrati drev igenom i riksdagen våren 1992 - -.'' De reglerna har inte trätt i kraft ännu, så det är litet märkligt att boendekostnaderna skulle ha ökat beroende på dem. Britta Sundin annonserade att vi skulle analysera effekterna. De effekter som vi hittills har sett är att byggkostnaderna har sjunkit med 10--15 %, och det är bra. Sedan måste man säga att hyreshöjningarna de senaste åren har varit osedvanligt stora. Det beror inte minst på skattereformen, där Socialdemokraterna och Folkpartiet stod för stora hyreshöjningar genom de skattehöjningar som blev följden. Det är faktiskt ni socialdemokrater som har stått för de stora höjningarna. Jag förstår inte varför ni är så förtjusta i skattehöjningar inom boendet. Nu har ni tryggat hyreshöjningar även för 1994, genom överenskommelsen med regeringspartierna. Vi återkommer närmare till det här när vi skall debattera krispropositionen. Socialdemokraterna måste numera betecknas som hyreshöjarpartiet både i regeringsställning och i opposition.

Fru talman! Jag tänkte egentligen bara diskutera frågan om kretsen av bidragsberättigade, men så lyssnade jag på Agne Hansson när han talade om en eventuell finansiering av ett förbättrat bostadsbidrag, som föreslås från socialdemokratisk sida. I kammaren diskuterades det tidigare i dag en annan form av boende, fängelseboende. Regeringspartierna är beredda att lägga 400-500 friska miljoner på fängelseboendet. Det handlar faktiskt om hur man prioriterar här i livet, Agne Hansson. Det handlar om huruvida man är beredd att ta fram pengarna för barnfamiljer och andra eller om man skall låsa in folk under en längre tid till en mycket hög kostnad. När det gäller det förslaget är det dessutom så att den borgerliga majoriteten inte avvaktar de utredningar som finns på området, utan man kör så att det bara skvätter om det. Nu skall jag gå över till frågan om kretsen av bidragsberättigade. Den motion som jag har väckt handlar inte om en ny fråga. Den handlar, precis som Dan Eriksson i Stockholm sade, om att det i bostadsbidragslagstiftningen görs en klart diskriminerande insats. I den sägs att det är man och kvinna som kan vara berättigade till bostadsbidrag. Personer av samma kön som bor tillsammans -- de kan vara homosexuella, två syskon av samma kön eller två personer som inte har något kärleksförhållande -- utestängs i dag från möjligheten att få bidrag till sitt boende, om de skulle vara berättigade till det. Det är en orättvisa som har bestått under många år. Jag trodde att riksdagen, med den allmänna inställningen till diskriminering som finns här, skulle ta bort den. Bara för homosexuella sammanboende kan den här diskrimineringen göra att de har upp till 700 kronor mindre per månad. Jag har väckt den här motionen, eftersom jag tycker att regeringen är fruktansvärt slö. Regeringens uttalanden under resans gång har varit att det skall komma ett förslag. Det skulle komma ett förslag 1992. I våras debatterade jag med socialminister Bengt Westerberg, som sade att det skulle komma ett förslag nu till hösten, men det kom inte. Därför litar jag inte på det som utskottet skriver om att ett förslag förväntas i februari. När jag dessutom lyssnar på Agne Hansson inser jag att det inte heller kommer något förslag i februari, utan det kommer när Partnerskapskommittén har harvat, och den kan harva i både ett och två år till. Jag måste fråga Agne Hansson om det kommer något förslag i februari. Kan jag lita på att det som står i utskottsbetänkandet gäller, eller kommer man att skjuta frågan ytterligare framåt i tiden? Jag måste nog rikta en fråga till mina partikamrater också: Litar ni så mycket på regeringen att ni tror att det kommer ett förslag i februari? Fru talman! Frågan om lika rättigheter för homosexuella har diskuterats mycket. Agne Hansson hänvisar nu till utredningen om registrerat partnerskap. Jag hade först tänkt berömma utskottet för att man inte gjorde den hänvisningen i betänkandet, men nu har man gjort det igen. Jag har betecknat den utredningen som en soptunna. Allt som har att göra med homosexuella, oavsett om det har att göra med registrerat partnerskap eller inte, hänvisas dit för att riksdagen skall slippa att ta ställning. Det är faktiskt så, att den utredningen inte behandlar frågan om bostadsbidrag för sammanboende. Om vi skulle få ett förslag, och riksdagen skulle besluta om registrerat partnerskap, kommer bostadsbidragsreglerna antagligen att kunna tillämpas på dem som registrerar sitt partnerskap. Men de som väljer att bara vara sammanboende, eller syskon av samma kön som bor ihop, behandlas inte av utredningen om registrerat partnerskap. Jag undrar hur vi skall lösa denna fråga, så att vi får fram ett system som inte missgynnar andra samlevnadsformer än de där man och kvinna ingår. Jag skulle gärna vilja få några kommentarer från Agne Hansson om detta. Vad görs med dessa grupper? Om det kommer ett förslag från utredningen om registrerat partnerskap, vilket är osäkert, vad görs då med människor som inte berörs av detta -- de kan vara homosexuella eller icke? Fru talman! Jag litar inte på att regeringen kommer med något förslag i februari. Därför yrkar jag bifall till Ny demokratis reservation nr 4, och jag hoppas att också mina partikamrater stödjer den.

Fru talman! Det som står i utskottets betänkande gäller naturligtvis. Det var inte jag som förde in Partnerskapskommittén i debatten, utan jag tror att det var Eva Zetterberg som gjorde det. Jag anser emellertid att det senaste inlägget talar sitt tydliga språk för att de här övervägandena bör göras. De synpunkter som Kent Carlsson framförde liksom hans funderingar är skäl nog för att överväga denna fråga ytterligare. Jag delar uppfattningen att det inte finns någon anledning att haka upp sig på samlevnadsformen som sådan. Att det, som Dan Eriksson i Stockholm sade, är en socialdemokratisk motion som nu får stöd av Ny demokrati och Vänsterpartiet kanske förklarar en del av den här litet yviga debatten. Det förhållandet att majoriteten vill avvakta de förslag som regeringen har aviserat skall inte uppfattas så att vi är emot förändringar i den riktning som debattörerna här vill åstadkomma.
Fru talman! Jag berörde Partnerskapskommittén därför att Agne Hansson lade så stor vikt vid vad den utredningen skulle kunna komma fram till. Den fråga som jag tog upp ligger emellertid helt utanför det som Partnerskapskommittén skall syssla med. Det gäller här inte bara homosexuella utan även samboende av samma kön som inte har något förhållande. Jag har i min motion skrivit att lagstiftningen bör utformas på ett sådant sätt att den omfattar alla sammanboendeformer -- inte enbart homsexuellas sammanboende. Jag har föreslagit att orden ''man och kvinna'' i lagtexten skall bytas ut mot ''personer''. Det skulle lösa hela denna problematik. Jag vet inte om man kan lita på att regeringen kommer med ett förslag, och det vore bra att här få bekräftat att det kommer ett förslag i februari. Utskottet har tidigare, såvitt jag vet, föreslagit riksdagen att ge till känna sitt krav att regeringen skall återkomma, men trots detta har regeringen inte framlagt något förslag. Ett klarläggande på den punkten vore mycket värdefullt för den fortsatta debatten. Sedan skulle jag faktiskt också vilja ha en kommentar till frågan vilka politiska prioriteringar man gör inom regeringspartierna. I förmiddags diskuterade vi ett förslag från den borgerliga regeringen som majoriteten här uppenbarligen stöder och som skulle kosta oss ungefär 400 nya, friska miljoner varje år och dra investeringskostnader på 1,2 miljarder. Det gällde en annan form av boende, nämligen fängelseboende. Det handlar här om politiska prioriteringar. Såvitt jag kan förstå är fängelseboendet viktigare för Agne Hansson och regeringspartierna än att se till att barnfamiljer och andra kan få bo drägligt och ändå ha pengar över till annat.
Fru talman! Jag kan förstå Kent Carlssons otålighet i den här frågan. Jag kan också förstå att Kent Carlsson inte litar på regeringen. Men, Kent Carlsson, låt oss hoppas att regeringen ändå håller något löfte.
Fru talman! Jag är förvånad över att Britta Sundin och mina andra partivänner litar på regeringen i den här frågan. Ni har i utskottet krävt ett tillkännagivande till regeringen att återkomma i frågan om vilka som skall vara bidragsberättigade. Det har regeringen inte gjort, utan man har skjutit på frågan. Ett bifall till reservationen från Ny demokrati innebär inte att man binder sig för några pengar, utan det betyder bara att riksdagen uttalar att man tycker att regeringen har väntat litet för länge och bör återkomma med förslag i februari. Jag tycker inte att det vore för mycket begärt att riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Min otålighet kan ju bero på att frågor som rör homosexuellas rättigheter gång på gång skyfflas till utredningar, framför allt till den soptunna som jag kallar utredningen om registrerat partnerskap. Jag är inte bara otålig utan börjar även bli rätt förbannad över att det bara är en massa utredande och att man försöker skuffa undan frågan.

Fru talman! Det här betänkandet är, liksom ett flertal andra betänkanden som lagutskottet för fram till kammaren vid den här tidpunkten på året, en uppföljning av det EES-beslut som vi tidigare har fattat. Jag tänker inskränka mig till att tala om de två socialdemokratiska reservationerna som är fogade till betänkandet. De ansluter sig i hög grad till vad Socialdemokraterna anförde i de fåtaliga reservationer som var fogade till EES-utskottets betänkande. Vi skall nu behandla den lagstiftning som skall anpassa livsmedelslagen till EES-avtalet.

Vi är litet bekymrade för att man avhänder sig den politiska initiativrätten i det här avseendet och möjligheten att framföra, fullfölja och påverka den här lagstiftningen på ett sätt som man kan finna önskvärt när önskemål utifrån våra väljare kommer. Jag vet att den här frågan är mycket känslig, just när det gäller livsmedelsområdet. Vi anser att det finns ett tolkningsutrymme i EES avtalet och tror att detta bättre kommer att framföras om man talar som en nation. Vi tror att regeringen för fram detta med större framgång än vad en myndighet skulle kunna göra. Vi pekar också på att just EES-avtalets möjligheter till att ta särskild hänsyn till hälsa och miljö på det här området i hög grad är relevanta. Den andra reservationen handlar om förstärkt konsumentpolitik. Vi tror att det är utomordentligt viktigt att riksdagen markerar behovet av en förstärkt konsumentpolitik. Det finns en stor oro för det här ute bland människor som man möter.

Det är inte bra om ambitionerna sänks på det här området, och det finns all anledning för riksdagen att ytterligare markera detta genom ett tillkännagivande till regeringen. Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till de två socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Riksdagen har med stor majoritet godkänt EES-avtalet i så gott som alla dess delar. De ändringar av livsmedelspolitiken som i betänkandet nu föreslås är en anpassning till livsmedelslagen och EES-avtalet.

För att få en bättre överblick av regelsystemet föreslås att Livsmedelsverket får ansvar för att meddela märkningsförskrifter av livsmedel. Den nuvarande ordningen där regelföreskrifter görs i form av lag, förordning och myndighetsföreskrifter är både svåröverskådlig och svår att tillämpa. Den ändring som nu föreslås ger den fördelen att förskrifterna samlas i en enda författning och blir betydligt mer lättillgängliga för dem som skall tillämpa föreskrifterna. Det är dessutom praktiskt att ha alla bestämmelser samlade i en myndighet i de fall när ändringar behöver göras. EG:s märkningsbestämmelser är detaljrika, vilket innebär att både mängden och detaljnivån ökar. När propositionen lades fram har två motioner väckts med anledning av de förslag som propositionen innehåller. De är i stort sett identiska med dem som tidigare behandlades av EES utskottet. Lagutskottet har i likhet med EES utskottet avslagit motionerna. Motiveringen är också densamma som EES-utskottets, nämligen anslutningen till EES-avtalet. Det innebär inte att utskottet ger upp det viktiga kravet på märkning av livsmedel, när lagreglering tas bort och ersätter föreskrifter utfärdade av Konsumentverket har etablerade kontakter med EG, vilka ger dem möjligheter att påverka märkesreglerna utifrån de krav och de erfarenheter som svenska konsumenter har. Vad gäller de specialdestinerade livsmedlen är det riktigt att det ännu inte finns några hinder för att behålla nuvarande tillståndskrav. Ramdirektivet förutsätter att det finns nationella föreskrifter om t.ex. märkning, förpackning, anmälningsförfarande och kontroll av de specialdestinerade livsmedlen. Eftersom sådana föreskrifter saknas i svensk lagstiftning måste de införas för att uppfylla åtagandet i enlighet med EES-avtalet. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de två reservationerna.

Fru talman! Vänsterpartiet har inte väckt någon motion med anledning av den här propositionen, men det betyder inte att vi saknar åsikter på det här området. Som redan har sagts behandlades de här frågorna, liksom många andra, i propositionen om EES-avtalet. Självfallet har vi inte ändrat åsikt sedan dess. Vi kommer alltså att stödja de två sreservationerna.

Många människor står undrande inför en sådan reformverksamhet. Fru talman! Jag vill yrka bifall till betänkandets två reservationer.

Fru talman! Inom EG pågår och har under en längre tid pågått ett mycket omfattande arbete just med regelverk kring livsmedelsfrågor, ofta med utgångspunkt i ett konsumentperspektiv. Detta är anledningen till mängden direktiv i EES-avtalet som berör just livsmedelsfrågor och till den höga graden av detaljering i regelverken. Nivåerna på konsumentskydd och regelverk kring livsmedel är väldigt olika i EG:s medlemsländer, liksom olikheter förekommer på många andra områden. Det är fråga om länder som befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Därför finns i EG:s direktiv mycket ofta ett manöverutrymme, en spännvidd, som tar hänsyn till dels en gemensam strävan mot ett förbättrat konsumentskydd, dels det faktum att nivåerna i EG-länderna är olika. Det händer också hela tiden mycket inom EG när det gäller de här frågorna. Som också framgår av regeringens proposition i det här ärendet pågår ett förändringsarbete som inom de närmaste åren kommer att leda till nya direktiv och som förmodligen också kommer att föreslås ingå i EES Alla dessa faktorer gör att det finns ett stort utrymme för en mycket aktiv hållning från svensk sida i dessa frågor. Det innebär också att det är nödvändigt att även vi, just nu när det pågår ett intensiv arbete inom EG, är mycket aktiva i förhållande till de förslag som vi vet skall komma inom en snar framtid. Av dessa skäl tycker jag att den underdåniga tonen i utskottets betänkande är litet beklaglig. Den lilla bisatsen ''i den mån EES-avtalet så medger'' skjuts in i var och varannan mening. Det är ju faktiskt vi som avgör vad EES-avtalet medger, och sedan är det upp till andra EFTA-länder eller institutioner inom EG att protestera om de inte anser att vi har gjort en korrekt bedömning. Det finns en tendens till en sorts förhandsanpassning från svensk sida, som jag tycker är beklaglig. Jag har tagit upp det i min motion, och jag delar de uppfattningar i motsvarande riktning som finns i den socialdemokratiska motionen. Jag har tagit upp frågan om allergener, ämnen som, i mycket små halter, kan framkalla allergireaktioner. Det är enligt min mening inte ett brott mot EES-avtalet att behålla de svenska kraven på märkning, som har en mycket högre ambitionsnivå. Vad vi kräver är att förekomsten av allergiframkallande ämnen alltid skall deklareras, även om det är fråga om mycket små halter. Motsvarande krav finns inte inom EG. Det är helt uppenbart att ett sådant krav, som gäller lika för inhemskt producerade som för importerade livsmedel, inte kan betraktas som ett dolt tekniskt handelshinder utan är motiverat av just hälsoskäl, eftersom dessa ämnen framkallar hälsoproblem för de människor som är allergiker. Jag menar att det är beklagligt att vi från svensk sida inte kan gå vidare med att hävda den högre ambitionsnivån. Det är också oerhört viktigt att vi bedriver ett aktivt arbete för att bidra till att den svenska konsumentrörelsen stärks och att den i hög grad kan syssla med de frågor som rör EG anpassningen. Jag har i min motion tagit upp behovet av information. Utskottet avstyrker min begäran och hänvisar till de tidskrifter och rapporter som ges ut av berörda myndigheter, Livsmedelsverket och Konsumentverket. Det är mycket bra publikationer. Problemet är att de tyvärr når en begränsad krets. De når i huvudsak dem som yrkesmässigt är berörda av de här verksamheterna, men de når inte, vill jag hävda, konsumenterna i allmänhet. Jag tycker att man på det här området skulle lära sig litet grand av reklammakarna, de som bedriver reklaminriktad verksamhet för att nå konsumenter, för att få dem att köpa vissa typer av livsmedel. De har uppenbarligen en del att lära ut till myndigheter som vill sprida saklig information. Man når t.ex. konsumenterna i väldigt hög grad i dagligvaruaffärerna. Där borde alltså den här informationen, som rör viktiga konsumentintressen, finnas tillgänglig. Den finns inte där i dag. Man måste söka nya banor för att se till att den här kunskapen och informationen når ut till dem som bäst behöver den, till konsumenterna, och att den inte stannar i något av de många leden dessförinnan. Utskottet redovisar också att regeringen har tillsatt en konsumentpolitisk utredning, och det är mycket bra. Jag hoppas att den konsumentpolitiska utredningen verkligen bedriver ett oerhört intensivt arbete kring alla de här frågorna, även om det ännu så länge tyvärr inte har märkts så mycket av detta arbete utåt. Jag har funderat mycket kring frågan om normgivningskompetensen skall behållas hos regeringen eller om den skall delegeras till Livsmedelsverket. Utskottet skriver i betänkandet att det är viktigt att följa upp vad som händer nu när normgivningskompetensen samlas hos Livsmedelsverket och att se vad detta får för konsekvenser, och jag är beredd att låta mig nöja med det. Jag tror nämligen att det ur konsumentperspektiv är en fördel att man samlar den här verksamheten på en plats. Det underlättar i viss mån också det konsumentpolitiska arbetet. Men en fortsatt vaksamhet är ändå nödvändig. Fru talman! Jag står bakom förslagen i min motion men yrkar nu bifall endast till reservation nr 2 till det här betänkandet, vilken inbegriper yrkandena 1

Fru talman! De frågor som Annika Åhnberg tog upp debatterades tidigare, i samband med att vi fattade beslut om EES-avtalet. Precis som Annika Åhnberg själv säger pågår ett förändringsarbete. Jag är alldeles övertygad om att det kommer att ske regelförändringar även inom EG och EFTA. Som jag sade tidigare har både Konsumentverket och Livsmedelsverket goda kontakter med EG:s motsvarande myndigheter, så de krav vi har från svensk sida kommer naturligtvis att föras fram. Jag är alldeles övertygad om att man både i Sverige och i övriga Europa kommer att gå vidare med märkningen av livsmedel och också med en utveckling av kontrollen. Det är ju inte bara i Sverige som vi är intresserade av att ha en god hälsa, utan det intresset finns också i andra länder. Detta område är därför inte på något sätt statiskt. Att samla detta regelsystem på ett ställe innebär också att det blir betydligt lättare, och i och med det förändringsarbete som sker blir det nödvändigt med en författningssamling, så att reglerna blir lättillgängliga. Det är naturligtvis inte bra om vi har regler som är svåra att nå och läsa för både konsumenter och producenter. Jag anser därför, liksom utskottsmajoriteten, att detta är ett steg i rätt riktning.
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande delar jag uppfattningen att det finns stora möjligheter att bedriva ett mycket aktivt arbete på de här områdena i förhållande till EG och kanske också andra EFTA-länder, men när jag läser regeringens proposition får jag inte riktigt uppfattningen att regeringens ambition är att driva det här arbetet så aktivt som jag tror är möjligt. Även om man lägger normgivningskompetensen hos Livsmedelsverket kommer det på det här området också i fortsättningen att handla såväl om ett myndighetsansvar som om den fortsatta politiska initiativförmågan. Jag hoppas verkligen att det är så som har uttryckts i den här debatten, att intresset för de här frågorna är mycket stort och att Sverige skall arbeta aktivt med detta. Konsumentpolitiken, också i litet vidare mening än vad vi nu diskuterar, är nämligen av oerhört stor betydelse i en framtid som, som en konsekvens av EES-avtalet men också i övrigt, kommer att innebära -- och redan har inneburit -- att gränser öppnas och att handeln blir friare. Det är då oerhört viktigt att vi har en mycket hög ambitionsnivå på det här området.
Fru talman! Jag håller med Annika Åhnberg om att det är viktigt att vi får en konsumentpolitik som ger oss upplysning om innehållet i våra livsmedel. Men jag tror också att detta kommer att utvecklas till att bli ett utomordentligt bra konkurrensmedel, på så sätt att producenterna i högre grad än vad regelsystemet kräver kommer att vara måna om att märka livsmedlen. Konkurrensen ökar ju i och med EES-avtalet, och det blir då viktigt för producenterna att kunna konkurrera. Jag tror därför att Annika Åhnberg kan känna sig lugn på den punkten. Det kommer att bli fråga om en utökad information till konsumenterna i och med att vi få en ökad konkurrens.

Fru talman! Att kadmium är farligt är vi överens om. Vi har varit glada över att mängden kadmium som tillförts våra jordar genom spridning av handelsgödsel, och som därefter har nått djuren och oss människor, har minskat under de senaste åren. Minskningen av kadmium i jordarna beror på att vi har minskat mängden handelsgödsel, men i november månad togs avgifterna på handelsgödsel bort, och det finns nu anledning att tro att användningen av handelsgödsel kommer att öka igen. Regeringen har föreslagit ett gränsvärde för kadmium i handelsgödsel, och det är naturligtvis tacknämligt. Men vi har den åsikten att man samtidigt borde ha passat på att också införa en miljöavgift på kadmium i god tid innan EES-avtalet träder i kraft. När den här frågan behandlades i utskottet, trodde vi ju att EES-avtalet skulle träda i kraft den 1 januari, och vi ansåg att det inte fanns några möjligheter för regeringen att lägga fram ett förslag. Vi har därför bara ett särskilt yttrande till det här betänkandet. Förändringarna sker ju snabbt i dagens läge, och nu vet vi att det kommer att ta några månader innan EES-avtalet träder i kraft.

Fru talman! När det gäller det betänkande som vi nu behandlar, JoU9, vill jag uppehålla mig vid den motion, JoU9, där jag står som första namn. Motionen tar upp de följdverkningar som uppstår i samband med avskaffandet av prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel. I proposition 1992/93:130 anför jordbruksministern att han vill följa omställningskommissionens förslag att reducera prisregleringsavgiften för handelsgödsel och bekämpningsmedel, dock tidigare än vad kommissionen föreslagit. Ja, det var t.o.m. så att innan utskottet hade hunnit justera betänkandet, hade regeringen beslutat om ett tidigare slutdatum, nämligen den 2 december 1992. Skälet för avskaffandet anges främst vara anpassningen till EG, vilket kan vara mycket tveksamt i det här läget.

Fru talman! I detta betänkande, JoU6, behandlas vissa ändringar på jordbruksområdet i anledning av EES-avtalet. Här har i debatten anförts vissa synpunkter när det gäller gödselmedel och kadmium. Utskottet är ju enigt om det här betänkandet, och man har inte haft någon erinran mot regeringens bedömning att gränsvärdet till en början skall sättas till 100 gram kadmium per ton fosfor. Jordbruksministern har ju också anfört att det är viktigt att Sverige agerar kraftfullt både nationellt och internationellt för att få till stånd ännu lägre kadmiumhalter. I propositionen aviseras en utvärdering, och vi är i utskottet övertygade om att den utvärderingen skall ge underlag för fortsatta överväganden i den här frågan. Eftersom detta betänkande är enhälligt, vill jag också med hänsyn till det som har sagts här ifrågasätta de misstänkliggöranden som har framförts här om riskerna. Vi har en i grunden gemensam uppfattning om vikten av att man skall vidta åtgärder och dra ner halterna. Jag vill därför bara, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag nämnde inte i mitt anförande något krav på att vi nu skulle sänka kadmiumhalten ytterligare. Jag bara konstaterade att det fanns ett förslag om ett gränsvärde och att det var tacknämligt. Vi kan också diskutera nivån på det gränsvärdet. Finland har, som vi vet, bestämt sig för Vad jag sade var att vid det tillfälle då vi behandlade frågan i utskottet var vi missnöjda med att man inte hade infört en miljöavgift på kadmium i stället. Vi har varit tämligen överens om att miljöavgifter är ett bra sätt om man vill begränsa tillförseln och utsläppen av olika ämnen. Vid det tillfället såg det ut som om EES-avtalet skulle träda i kraft den 1 januari, och då fanns det inte någon möjlighet att hinna med att införa en miljöavgift. Nu finns den möjligheten, och jag hoppas att även Ingvar Eriksson kan vara överens med mig om att det vore önskvärt att regeringen återkom till riksdagen med förslag på miljöavgift på kadmium medan tid är.

Fru talman! Jordbruket och livsmedelspolitiken återkommer ständigt i den politiska debatten. Det visar hur viktigt detta ämne är för människornas vardag. De flesta nationer lägger ner både betydande politisk kraft och ekonomiska resurser för att ha en trygg livsmedelsförsörjning med varor av god kvalitet till priser som gör det möjligt för den breda allmänheten att äta bra mat. Så är det också här i vårt land. Ett tecken på det är den breda överenskommelse om livsmedelspolitiken som träffades våren 1990. Riksdagen skall i dag fatta beslut om medel till jordbruket. Tyvärr måste jag säga att det beslutsunderlag som riksdagens ledamöter har presenterats till grund för beslutet är mycket bristfälligt. Det saknar varje form av analys både av vad förslagen grundar sig på och av vad riksdagens beslut egentligen innebär för lantbrukarna redan inom den närmaste framtiden. Däremot finns det gott om hänvisningar till kommande budgetproposition. Vi socialdemokrater har ändå valt att seriöst behandla regeringens proposition och att, med hjälp av de uppgifter som dock finns, utforma vårt förslag om stöd till jordbruket. Vi gör det därför att vi anser det vara rimligt att de bönder som nu, på goda grunder, förväntar sig ett besked om direktstödet också skall få ett sådant. Regeringen hävdar att förslaget om att anvisa 1,6 miljarder kronor för direktbidrag innebär en besparing på ca 800 miljoner kronor i förhållande till föregående år. Vid en första anblick kan det tyckas som om det är så, men sedan blir man ändå osäker på om det kan stämma. miljoner kronor användes till att betala av spannmålskrediten. Den är nu återbetald. 100 miljoner kronor användes för att förstärka ramen för anläggningsstödet. Det är inte längre aktuellt. Jordbruksministern anför i propositionen att de begärda 1,6 miljarderna bör få disponeras på samma sätt som tidigare år. Eftersom inte jordbruksministern är här skulle jag vilja fråga utskottets talesman vad detta innebär. Hur stor andel skall betalas ut som djurbidrag? Hur stor andel skall användas för att förstärka Skördeskadefonden? Skall någon del användas för att stödja spannmålssektorn och i så fall hur stor del och på vilka grunder? Vi har inte lyckats få svar på dessa frågor. Det kan finnas flera skäl till det. Beskeden till jordbruksutskottet har varit olika. Vid utskottets sammanträde den 24 november var beskedet att spannmålssektorn skulle få del av stödet, men vid sammanträdet den 1 december, en vecka senare, var beskedet att inget stöd skulle ges till spannmålssektorn. Tala om ryckighet. Enligt min uppfattning är det ansvarslöst av jordbruksministern att hantera en näring på detta sätt. Det minsta man som företagare kan begära är att få klara besked om vilka förutsättningar som råder. Vi kan också konstatera att jordbruksministern nu har ändrat åsikt om gränsskyddets storlek. Motiveringen för detta är att EG inte har något gränsskydd för proteinfodermedel och att de svenska foderkostnaderna därmed ligger över kostnadsnivån inom EG. I anpassningen till EG måste kostnaderna för animalieproduktionen sänkas. Jordbruksministern säger inte ett ord om kvaliteten på importerat foder, och han säger inte särskilt många ord om -- och gör ingen analys av -- vad som händer med den inhemska produktionen av proteinfoder. Detta skiljer sig uppenbart från den reaktion som den tidigare ordföranden i jordbruksutskottet -- nuvarande jordbruksministern -- gav uttryck för när den socialdemokratiska regeringen på försommaren 1991 föreslog och med stöd av bl.a. Folkpartiet genomdrev en anpassning av gränsskyddet. Då var det ingen hejd på vilka svårigheter och olyckor som skulle drabba det svenska jordbruket. Ytterligare en attitydförändring hos jordbruksministern, som märks i propositionen, visar sig i avskaffandet av prisregleringsavgiften på bekämpningsmedel och handelsgödsel. Det är inte alls länge sedan som man kunde läsa artiklar med uttalanden av jordbruksministern och regeringsföreträdare om att en omvandling av samhället mot ett kretsloppssamhälle var den allra viktigaste uppgiften, om inte för hela regeringen så åtminstone för Centerns statsråd. Såvitt jag kan förstå har man ändrat uppfattning på den punkten. Att stimulera till ökad användning av kemikalier i jordbruket innebär i stället en vandring bort från kretsloppssamhället. Det betyder mer gift i maten och i naturen, och det betyder en intensivare odling, som leder oss tillbaka till överskottsproduktionen, med alla de problem som det innebär. Regeringen går ifrån intentionerna i omställningsbeslutet. Varför lägger regeringen fram det här förslaget? Jo, återigen motiveras regeringens förslag med att det är ett led i anpassningen till EG. Detta leder mig till en fråga: Är regeringens uppfattning fortfarande den som uttrycktes i regeringsförklaringen, dvs. att omställningsbeslutet ligger fast, eller har regeringen och riksdagsmajoriteten ändrat uppfattning? Frågan är berättigad, eftersom den proposition vi nu behandlar helt igenom andas anpassning till EG. På sida efter sida motiveras förslagen med anpassning. Det gäller prisregleringsavgiften, införselavgiften, nivån på jordbruksstödet, osv. Att i detta läge utsätta jordbrukarna för en förändring från marknadsanpassning till det gamla regleringssystemet anser vi vara oförsvarligt. Det finns skäl att vara försiktig med EG anpassningen. Vi vet inte vad som händer med EG:s jordbrukspolitik. En reformering har startat, och det är klart uttalat att den skall fortsätta. EG:s avsikt är också att gå in på ungefär samma väg som vi har gjort i vårt land. Om vi nu förändrar vår jordbrukspolitik i riktning mot den nuvarande jordbrukspolitiken inom EG är risken uppenbar att vi får gå igenom ytterligare en omställning, tillsammans med EG-länderna. Det vore minst sagt att fresta på böndernas tålamod i onödan. En anpassning till EG skulle innebära ett återinförande av regleringar och statliga subventioner. Då har de 14 miljarderna som avsattes varit helt, eller åtminstone till större delen, bortkastade. Då har de förändringar som gjorts av bönderna gjorts till ingen större nytta. Det vore nog gott och väl om vi verkligen hade bestämt oss för att gå med i EG. Om det kan vi ha vilken uppfattning vi vill, men faktum är trots allt följande: Riksdagen har beslutat att svenska folket genom en folkomröstning skall få säga sitt om ett sådant medlemskap. Vårt lands statsminister har i skilda sammanhang uttryckt att folkomröstningen egentligen borde vara beslutande. Det har, som jag tidigare har sagt, inte varit lätt att förstå de resonemang som ligger bakom regeringens förslag. Men på grundval av de, om än knapphändiga, fakta som finns i propositionen och de kunskaper vi har skaffat oss på annat håll, har vi socialdemokrater kommit fram till följande ställningstagande när det gäller direktstödet till jordbruket. Vi föreslår att riksdagen anvisar 1 303 500 000 kr till direktstöd för budgetåret 1992/93. Vår motivering till detta är följande. Av förra årets direktstöd användes 755 miljoner kronor till att betala av spannmålskrediten. Enligt uppgift är denna nu avbetald. Det finns således inte längre något behov av dessa pengar. Det finns inte heller något skäl att förstärka ramen för anläggningsstödet. Jordbruksministern har tidigare föreslagit en besparing på 175 miljoner kronor. Vi ansluter oss till det förslaget. Storleken på det belopp som skall tillföras Skördeskadefonden skall vi ta ställning till när vi vet hur stora skadorna är och vilket behov som finns. Vi motsätter oss naturligtvis avskaffandet av prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Den skadan är dock redan skedd, och vi anser att jordbruksministerns agerande är mycket märkligt. Det är naturligtvis först och främst märkligt för att det innebär ett steg bakåt i miljöarbetet men också för att vi åter skall få ett intensivt jordbruk med överskottsproduktion. Beslutsgången har även här varit märklig. Omställningskommissionen föreslog ett avskaffande från den 1 juli 1993 och hade naturligtvis sina skäl för det. Efter detta agerade, med rätt eller fel, branschen. Så kommer regeringens proposition där jordbruksministern meddelar att avskaffandet tidigareläggs till den 1 januari 1993. Det kom protester från näringen. Jordbruksministerns förslag innebär problem. Jordbruksministern beslutar -- mitt under riksdagens behandling av propositionen -- att göra avsteg från sitt tillkännagivande och beslutar om ett avskaffande redan från den 2 december. Detta andas inte precis respekt för riksdagen och dess arbete. Det är inte lätt att hänga med i svängarna, vare sig man är bonde eller riksdagsledamot. Vi föreslår att prisregleringsavgiften återinförs, nu i form av en miljöavgift. Det gör vi för miljöns och livsmedelskvalitetens skull, men också för att på detta sätt medverka till att produktionen av spannmål hålls på den nivå som omställningsbeslutet innebär. Vi socialdemokrater har tidigare uttalat att omställningen skall ligga fast. Vi är förvissade om att det ger oss det bästa utgångsläget för framtiden, som medlemmar i EG eller utanför. Avsikten med omställningen var att skapa ett konkurrenskraftigt jordbruk som verkar på samma villkor som övriga näringar. Det är kontakten mellan producenter och konsumenter som är det viktiga. Möjligheten att ta fram de produkter som konsumenterna efterfrågar skall tas till vara och utvecklas, utan hinder av återinförda regleringar. Fru talman! Regeringens agerande skapar osäkerhet! Avsaknaden av besked om jordbrukspolitiken skapar också oro hos bönderna och tvekan om hur man skall agera, t.o.m. inför nästa säsong. Beslutet att ställa om det svenska jordbruket syftade till att skapa trygghet och långsiktighet för näringens företrädare. Det var skälet till att fem partier till slut enades om utskottsbetänkandet våren 1990. Regeringen har med sina uttalanden och med sina svaga propositioner omintetgjort detta. Vi beklagar detta. Vår linje ligger fast. Vi vill ge bönderna klara besked om framtiden. Sådana besked gavs också av den socialdemokratiska regeringen. Nu har det skapats förvirring. Den skapas av den dåvarande oppositionen, dvs. den nuvarande regeringen.

Fru talman! Vi har nu i vårt land fått börja betala notan för två decenniers konsumtion på kredit och för vår obenägenhet att ta itu med strukturella obalanser i vår ekonomi. Eftersom vi befinner oss mitt i efterkrigstidens djupaste lågkonjunktur, drabbar det alla medborgare hårt. I dag debatterar vi bl.a. hur krisen kommer att påverka den ekonomiska situationen för våra bönder. Sverige är ett föregångsland vad gäller reformering av jordbruksnäringen. Vi ställer längre gående miljökrav och har på ett konstruktivt sätt sänkt jordbrukets miljöbelastning, men här finns förvisso mer att göra. Vi har under stor politisk enighet antagit en djurskyddslag, där portalparagrafen framhåller att djuren skall ha möjlighet till naturligt beteende. Denna lag är nu en förebild för andra länders lagstiftning. Fru talman! Vi har som första land i Europa genom 1990 års livsmedelspolitiska beslut inlett en väg från reglering mot marknadsanpassning av jordbruket. Det har en gång för alla slagits fast att bönderna är till för konsumenterna och inte tvärt om. Det innebär att bönderna endast kan påräkna betalning för det som konsumenter efterfrågar. Det kan vara värt att framhålla detta när vi nu bevittnar franska bönders häftiga reaktion över GATT-förslag om avveckling av subventioner och handelshinder på livsmedelsområdet. Franska bönder kräver bibehållandet av en ordning med garanterade statliga priser och en skyldighet för konsumenterna att i egenskap av skattebetalare svara för de exportkostnader som uppstår för produktion de inte förmår konsumera. Det är också värt att notera att reformeringen av den svenska jordbrukspolitiken vad avser såväl miljö och djurskydd som marknadsanpassning icke har skett i strid med det svenska bondefacket, utan -- man får väl närmast uttrycka det så -- i samförstånd. Jag tycker att LRF under Bo Dockereds ledning är värd en eloge från denna talarstol för det s.k. spårbytet. Jag tycker också att riksdagskolleger från alla partier som av naturliga skäl inte följer jordbrukspolitiken i detalj har anledning att notera förändringen. Det finns enligt min uppfattning alltför mycket av gamla fördomar kvar i detta hus mot bondefacket. Därmed inte sagt att LRF nu saknar reformuppgifter. Får jag ge ett råd, gäller det att bryta banden mellan jordbruksfacket och den ekonomiska föreningsrörelsen och att sätta den senare på aktier, så att bönderna individuellt kan handla med de värden de har i sina företag. Tyvärr innebär ett EG-medlemskap att vi tvingas att ta flera steg tillbaka när det gäller jordbrukets marknadsanpassning. I detta betänkande redovisas några små steg av EG-anpassning i form av sänkta statliga avgifter på handelsgödsel, växtskyddsmedel och vissa proteinråvaror. Jordbruksministern avviserar i den proposition som ligger till grund för betänkandet att han i kommande budgetproposition kommer att lägga ett förslag om hur EG-anpassningen av jordbruket i stort skall ske. 1990 års livsmedelspolitiska beslut innebar bl.a. en konfirmering av beslutet från 1989 med anledning av det s.k. halvtidsavtalet i GATT från april nämnda år, som föreskrev att prisstödet till de olika jordbruksprodukterna inte fick öka. Bönderna får nu -- intill dess ett slutligt GATT-avtal föreskriver något annat -- i stället för prisstöd kompenseras genom direktstöd för kostnadsutvecklingen på insatsvaror. Sedan 1989 har vi årligen i december månad betalat ut direktstöd i form av bidrag per djur och per areal. I december 1991 utbetalades sammantaget ca 1988 till ca 25 %. På ett toltalt produktionsvärde av ca 30 miljarder kronor får vi då ett belopp om 7,5 miljarder i fördyring. Även om den faktiska fördyringen inte är så hög inser vi att lantbrukarna har haft, och har, högt ställda krav om rationalisering och effektivisering på sig. När nu den bistra ekonomiska situation vårt land befinner sig i gör det nödvändigt att ytterligare minska statens utgifter har regeringen bl.a. valt att, samtidigt som vissa lättnader sker när det gäller statliga pålagor för handelsgödsel och proteinråvaror, föreslå en sänkning av direktstöden från 2,4 till 1,6 miljarder kronor. Jordbruksverket gjort uppskattas det belopp som bönderna sammantaget fått över för eget arbete och ränta på eget kapital för 1991 till 2,6 miljarder kronor, alltså obetydligt över tidigare nämnda direktstöd om 2,4 miljarder kronor. För 1992 ligger spannmålsskörden på ca 70 % av normalskörd, vilket motsvarar en värdeminskning på minst 1 miljard kronor. Vidare sänks direktstöden, som nämnts, med 800 miljoner kronor, enligt regeringens förslag. De flesta lantbrukarna kommer att klara denna kraftiga försämring tack vare en hygglig soliditet, uppbyggd under år av idogt arbete. Men det finns en grupp av relativt nystartade och skuldtyngda lantbrukare som inte kommer att klara sig. De är till största delen heltidslantbrukare och har därmed svårt att kompensera den bristande lönsamheten i jordbruket med andra inkomster. Antalet lantbrukarkonkurser har under åren varit lågt och legat på ca 100 per år. Under nuvarande lågkonjunktur har de på årsbasis ökat till över 300, vilket kanske inte är onormalt. Det är svårt att beräkna den ökning vi nu står inför. Med hänsyn till sänkta fastighets och maskinvärden har jag utifrån beräkningar i Skaraborgs län -- som har ca 10 % av landets lantbruk -- kommit fram till att det kan röra sig om 2 000--4 000 lantbrukare som i dag befinner sig nära gränsen till obestånd. Vi har, fru talman, från jordbruksutskottets sida tagit allvarligt på detta förhållande, och vi hade förra tisdagen en sammankomst med generaldirektören i Jordbruksverket, som tillsammans med två medarbetare redovisade hur de såg på denna situation. Jag måste tillstå att jag, lika litet som någon övrig utskottsledamot, kände mig lugnad av vad man från verkets sida hade att berätta. Man hänvisade till att det i 1990 års jordbrukspolitiska beslut avsattes 40 miljoner kronor per år för hjälp till särskilt skuldtyngda lantbrukare. Ansökningarna om hjälp från detta konto har enligt Jordbruksverkets representanter inte varit många -- under det senaste året inte mer än fem. Det måste då, fru talman, vara fel på villkoren för bidragen om det endast föreligger fem ansökningar vid 300 konkurser. Det är uppenbart att man från Jordbruksdepartementets sida snabbt måste se över villkoren för bidrag ur avsatta medel och se till att utvecklingen för de hårdast trängda lantbrukarna följs upp på ett betydligt nogrannare sätt än vad som tycks vara fallet på Jordbruksverket i dag.

Nu är inte våra regler för skördeskadeskyddet upplagda på det sättet, och det kan också ifrågasättas om det är de lantbrukare som när det gäller skördeutfallet är berättigade till ersättning som skall tvingas avstå härifrån för att rädda nödlidande kolleger. Jag tror att regeringen bör inställa sig på att ta medel för skuldtyngda lantbrukare ämnade för kommande år i anspråk för att rädda lantbrukare undan konkurs på grund av utfallet under 1992. Konkurser inom jordbruket slår socialt hårdare än konkurser inom andra verksamheter, eftersom de påverkar boendet för den utsatta familjen, som måste bryta upp och omplaceras i annan miljö.

Fru talman! Carl G Nilsson kommer att ta upp och belysa förslagen om avveckling av regleringsavgifter på handelsgödsel, växtskyddsmedel och vissa proteinråvaror. Jag utgår från att han därmed kommer att bemöta de synpunkter som Åke Selberg framförde. Jag vill avsluta med att kommentera Socialdemokraternas allmänna kritik av propositionen och deras förslag att ytterligare sänka direktstödet. Ja, Åke Sehlberg, också jag hade gärna sett att jordbruksministern hade kunnat lämna ett heltäckande förslag i denna proposition och samtidigt redovisat fördelningen av direktstöden samt hur mycket han räknar med skall falla ut i skördeskadeersättning. Men jag anklagar inte jordbruksministern för bristande klarhet. Jag vet att han har kämpat hårt för att det över huvud taget skulle bli några medel till direktstöd, med hänsyn till landets finanser. Jag har full förståelse för att man på Finansdepartementet nu tvingas att ifrågasätta varenda statlig utbetalning. Som jag inledde med är det lågkonjunkturen i kombination med decenniers egna försyndelser som åstadkommer denna situation. Sänkningen från 2,4 miljarder till 1,6 miljarder, som regeringen nu föreslår, utgörs av medel som skall kompensera lantbrukarna för kostnadsfördyring. Att vi föregående år använde en stor del för att täcka exportkostnaderna för rekordskörden 1990 innebär inte någon förändring när det gäller kostnadsfördyringen för lantbrukarna. Därför innebär en sänkning med 800 miljoner kronor ett kraftigt steg. När sedan Socialdemokraterna ville ytterligare reducera direktstöden med 300 miljoner kronor, skulle detta bara göra ont värre. Det är trots allt viktigt att så stort belopp som möjligt utgår under 1992 för att detta års resultat för de skuldsatta bönderna skall påverkas. Vi vet inte hur mycket som kommer att betalas ut i skördeskadeersättning, men vi kan nog alla vara överens om att allt över 30 % av den faktiska skördeskadeersättningen blir en överraskning. Åke Sehlberg undrade om omställningsbeslutet ligger fast. Ja, det gör det. Men vi måste nu naturligtvis anpassa oss till EG, som vi räknar med skall bli en realitet. Vårt beslut att förändra jordbruket gick bl.a. ut på att skapa balans mellan produktion och konsumtion i Sverige. Vi skall nu i stället inrikta oss på att se till att få en produktion som bättre stämmer överens med den stora EG marknadens. Då är det troligt att vi kan öka vegetabilieproduktionen, samtidigt som vi får anledning att minska animalieproduktionen, där vi har sämre konkurrensförmåga. Det är en av huvudorsakerna till att vi nu bör inleda en anpassning till EG.

Herr talman! Det är helt klart att det är mycket i Bengt Roséns anförande som man kan instämma i. Men när vi nu diskuterar den här propositionen är det för det första anmärkningsvärt att jordbruksministern inte verkar ha något intresse av att vara här i kammaren. För det andra är det anmärkningsvärt att inte någon centerpartist deltar i debatten. Jag vet inte vad detta betyder, om det är en protest mot att det hela inte har gått vägen. Det får jag låta vara osagt. Bengt Rosén sade att jordbruket nu skall gå från reglering till marknadsekonomi. Det är helt riktigt. Det mesta skylls på EG och EG-anpassning. Men jag blir litet fundersam över regeringens stora intresse av att anpassa sig till EG. Skall vi stå med mössan i handen och rätta oss efter EG:s regler vid förhandlingarna? Vi Socialdemokrater har i alla fall en annan uppfattning. Ulf Dinkelspiel sade att vi skall värna vårt jordbruk vid förhandlingarna. Vad är det vi skall värna, om vi redan nu lägger oss platt för EG:s regler på jordbruksområdet? Vad är det svenska jordbruket då värt? Här gäller det att vara väldigt försiktig och att vi står på oss så långt det över huvud taget är möjligt. Vi måste ge våra förhandlare möjligheter och också råg i ryggen för att värna det svenska jordbrukets intressen. Vi har kommit långt på t.ex. miljöområdet. Bengt Rosén nämnde djurskyddet, där vi också är långt framme. Detta måste vi också värna om i förhandlingarna med EG. Jag vill ställa en fråga till Bengt Rosén: Blir det några pengar till spannmålsodlarna enligt den här propositionen? Det har vi haft uppenbara svårigheter att klara ut.

Herr talman! Jag skall gärna avge repliken från bänken, men det tar så liten tid för mig att gå upp i talarstolen. Åke Sehlberg frågade hur jag uppfattade att jordbruksministern känner sig när han har fått byta åsikt. Jordbruksministern föreslår nu att vi skall gå ifrån marknadsanpassning mot EG:s mer reglerade jordbrukspolitik. Jag tror att jordbruksministern känner sig precis som jag känner mig, dvs. att det inte känns stimulerande. Men det är alldeles nödvändigt. Talet om att vi inte vet vad EG:s jordbrukspolitik kommer att innehålla den dag då vi blir medlemmar ser jag som mycket överdrivet. Man har i 20 år försökt att reformera jordbrukspolitiken inom EG. I våras lyckades man att ta några små steg i denna riktning. Den nya politiken skall utvärderas 1996. Vi har sett protesterna mot de här små stegen. Att då tro att EG:s lyckas att ytterligare reformera sin jordbrukspolitik till 1995-1996 när Sverige kan bli medlem är orealistiskt. Att Sverige som enda land skulle tillåtas att bedriva sin egen jordbrukspolitik i förhållande till EG anser jag vara lika orealistiskt. Precis som alla andra länder måste vi anpassa oss till EG:s jordbrukspolitik, hur smärtsamt det än kan vara. Vi får ta till vara alla möjligheter som vi kan få i ett EG-sammanhang för att försöka reformera EG:s jordbrukspolitik. Jag tror att man kommer att lyssna till oss från Sverige, eftersom vi har visat vilken väg man kan gå för att komma ifrån regleringar mot ett mer marknadsanpassat jordbruk. Åke Sehlberg frågade också om det blir några pengar från direktbidragen till vegetabilierna. Uppenbarligen blir det så, eftersom jordbruksministern har aviserat att han tänker överföra medel från direktbidragen till skördeskadeskydden. I det här sammanhanget kommer det alltså att tillföras medel. Om det därutöver blir några direkta arealstöd, som vi haft tidigare, vet jag faktiskt inte. Vi har givit regeringen förtroendet att sköta fördelningen. Om vi är missnöjda med den får vi återkomma i efterskott och klandra regeringen.
Herr talman! Vi skall naturligtvis förhandla om jordbruket. Visst måste Sverige kunna spela en roll i de förhandlingarna. Jag måste fråga vad det är vi skall försöka behålla om vi inte kan det. Vi vet att Danmark i helgen har gjort en hel del framsteg. Man har fått en del ganska långtgående löften i förhandlingarna. Bengt Rosén säger att det är orealistiskt att tro att vi i förhandlingarna skall kunna lägga fram våra förslag på ett sådant sätt att vi vinner gehör. Om det är orealistiskt är ju vår EG minister Dinkelspiel också orealistisk. Han har faktiskt uttalat att han tänker ställa krav och värna det svenska jordbruket i förhandlingarna. Folkpartiet är ju miljöintresserat. Hur menar ni att mängden handelsgödsel och bekämpningsmedel skall minska när prisregleringsavgiften tas bort? Är inte det att ta ett steg tillbaka i miljöarbetet? Är det inte ett steg tillbaka att ta bort något som vi sedan förmodligen skall införa igen? Alla sådana ryckigheter skadar jordbruket och näringen. Man blir osäker på hur man skall agera.

Herr talman! Vi skall naturligtvis förhandla vid ett EG-inträde, Åke Selberg. Jag är övertygad om att dessa förhandlingar inte kommer att leda till att Sverige får en särställning när det gäller EG:s jordbrukspolitik. Vi får i allt väsentligt acceptera de grunddrag som EG:s jordbrukspolitik är uppbyggd på, men vi har naturligtvis rätt att förhandla om svenskt jordbruks speciella situation och ställning. Vi skall naturligtvis förhandla om stöd till jordbruket i norr. Någon parallell finns ju inte i de länder som nu är medlemmar i EG. Vi har anledning att lyfta fram andra specifika drag i det svenska jordbruket, som vi vill slå vakt om. Andra länder har förhandlat när de har blivit medlemmar, och jag är övertygad om att vi kommer att vara framgångsrika också från svensk sida. Carl G Nilsson kommer att å regeringens vägnar besvara frågan om sänkning av avgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Åke Selberg ställde en fråga om detta till mig som folkpartist. Jag måste säga, att det i den situation som vi nu är i med kraftigt sänkta spannmålspriser inte är lika bekymmersamt att sänka regleringasvgiften och avskaffa den på handelsgödsel och växtskyddsmedel. I och med att priserna på spannmål har sänkts med minst 40 % under de senaste tre åren har intresset av att producera spannmål på marginalen, med stora insatser av handelsgödsel och växtskyddsmedel, blivit mindre. Vi har fått en situation där vi genom sänkta spannmålspriser har fått mindre intresse av att med prisregleringsavgifter hålla priset uppe på handelsgödsel. Vi måste se till att våra producenter får producera på samma villkor som bönderna i EG, när vi nu ställer krav på att konsumenterna inom EG skall ha samma prisnivå. Gör vi inte det kommer vi inte att ha kvar något svenskt jordbruk.

Herr talman! Jag vill uppehålla mig vid den motion som jag står som första namn på, JoU9. I motionen tas upp frågan om de följdverkningar som uppstår i samband med avskaffandet av prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel. I propositionen anför jordbruksministern att han vill följa Omställningskommissionens förslag att reducera prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Detta vill han dock göra tidigare än vad kommissionen föreslagit. Innan utskottet hade hunnit justera betänkandet hade regeringen beslutat om att sätta stoppdatum ännu tidigare, nämligen den 2 december i år. Skälen till avskaffandet anges främst vara anpassningen till EG -- något som kan vara mycket tveksamt att göra redan nu -- och att årets till följd av torkan mycket lilla skörd innebär att exportkostnaderna för spannmålsöverskottet i det närmaste uteblir. Något finansieringsbehov anses därför inte längre finnas. Man anför också som skäl det faktum att handeln med dessa produkter i stort sett upphört sedan det blev känt att avgifterna var tänkta att avskaffas den 1 januari 1993. Det är inte särskilt konstigt att så blir fallet, när regeringen sätter stoppdatum till en tidpunkt då den nya odlingssäsongen inte hunnit börja. Vad jordbruksministern anfört som skäl för avskaffandet och vilka konsekvenserna av avskaffandet av dessa prisregleringsavgifter blir för de sektorer som ligger utanför själva jordbruket tycks utskottmajoriteten inte bekymra sig om. Det är riktigt, vilket anförs i propositionen, att den helt övervägande delen av pengarna gått till att finansiera exporten av överskottet. Men det finns mer. För att upplysa utskottsmajoriteten om vad som i övrigt finansieras med dessa pengar vill jag nämna några exempel. Av de avgifter som betalades in i systemet av trädgårdssektorn förra budgetåret kom drygt 11 miljoner kronor från yrkesmässig trädgårdsodling, nästan 10 miljoner kronor från hemträdgårdssektorn och drygt 9 miljoner kronor från grönytesektorn. Medlen har i stort sett gått tillbaka till dessa sektorer för att användas till rådgivnings och utvecklingsarbete inom bl.a. Jag måste därför fråga utskottsmajoritetens talesman om majoriteten anser att de nu nämnda sektorerna utanför jordbruket också i fortsättningen bör ha ett stöd. Riksdagen har nämligen tidigare uttalat att man bör överväga nya former för finansiering av sådana verksamheter som helt eller delvis finansieras av internavgifter. Några sådana överväganden har inte redovisats i propositionen. Det är därför ganska anmärkningsvärt att regeringen nu vill tidigarelägga avskaffandet av prisregleringsavgiften utan att samtidigt redovisa hur finansieringen skall ske i fortsättningen. Om nuvarande finansieringsform inte ersätts med en ny, måste huvudmännen för de berörda verksamheterna redan tidigt under 1993 förbereda kraftiga neddragningar. De som då blir berörda är bl.a. Hushållningssällskapet, Riksförbundet Jag vill ställa ytterligare en fråga till utskottsmajoritetens företrädare. Av betänkandet framgår att Jordbruksdepartementet inom kort tillsätter en arbetsgrupp för att lösa dessa frågor. Kan utskottsmajoriteten lova att man aktivt skall medverka till att arbetsgruppen blir tillsatt snabbt och att arbetet där kommer att intensifieras? Herr talman! Tills klart besked har getts om alternativ finansiering i de av mig beröda sektorerna, ansluter jag mig till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag skall be att först få instämma i det som Bengt Rosén sade i sitt huvudanförande för en stund sedan. Han har där på ett utmärkt sätt analyserat jordbrukarnas situation i allmänhet och våra nyetablerade lantbrukares ekonomiska problem i synnerhet. Den mest betydelsefulla orsaken till just deras situation är utan tvivel vårt lands höga kostnads och ränteläge. Att driva jordbruk är mycket kapitalkrävande. Således är priset på pengar en viktig faktor. Det är just därför som åtgärder som syftar till att åstadkomma balans i Sveriges ekonomi, som i sin tur kan ge oss lägre räntor, är så oerhört viktiga också för vår modernäring. Här har vi som i dag är satta att fatta beslut om rikets affärer ett tungt arv när det gäller att reda ut resultatet av decenniers ekonomiska vanstyre. Kostnader för lantbruk och jordbruk är emellertid inte bara räntor. Kostnader för produktionsmedel i form av växtnäring, energi, skadedjurs och ogräsbekämpning, foder till djuren, transporter, byggnader -- listan kan göras lång -- är nödvändiga för produktionen. Även i detta sammanhang har de svenska bönderna högre kostnader är sina europeiska bröder. Regeringen har nyligen vidtagit en del konkreta åtgärder och aviserat ytterligare. En del av skatten på handelsgödsel tas bort med omedelbar verkan. Det är bra. Det sänker produktionskostnaderna för t.ex. spannmål med 7--8 öre per kilo. Den s.k. proteinprisregleringen tas bort. Det är också bra, eftersom detta sänker kostnaden för animaliproduktionen i svenskt jordbruk. Men Karl Erik Olsson måste gå vidare. Vi har fortfarande en skatt på handelsgödsel. Den kallas ofta miljöavgift. Men det finns inte någon motsvarighet till denna i andra länder. Jag menar att även den måste tas bort. En ekonomiskt optimal användning av konstgödsel och bekämpningsmedel utgör ingen miljöskada eller miljöfara. I de s.k. Mellbyförsöken i södra Halland omfattande studier för att utröna urlakningen av näringsämnen vid olika gödselgivor, vid olika tidpunkter och vid skiftande förhållanden. Mycket kortfattat kan man om utredningen som har pågått under tre år -- jordbruksutskottet har självt studerat den vid ett besök på platsen -- säga att gödsling i rätt mängd och vid rätt tidpunkt inte medför urlakning genom dräneringsvattnet. Det är t.o.m. på det sättet att ingen gödsling alls med ty följande svag gröda, innebär en större urlakning ur jorden än vid en optimal gödsling och med en god gröda. Att då göra som Socialdemokraterna gör i sin reservation yrka på att hela gödselskatten skall behållas, har alltså inte något med miljöhänsyn att göra. Med det utgör ett allvarligt hot mot en redan dålig lönsamhet för jordbruket. I frågan om användning av konstgödsel, bekämpningsmedel och, vilket kanske bör tilläggas, vid användning och hantering av naturlig gödsel, är jag övertygad om att information och utbildning är den enda och rätta metoden för en god miljömedvetenhet. Jag är också övertygad om, som Bengt Rosén vid flera tillfällen påpekade, att vi inte ytterligare får försämra produktionsmöjligheterna för svenskt lantbruk. Vi riskerar då att få en ökande utslagning av företag. I stället för effektivitetsvinster, kommer vi att få uppleva betydande omfördelningseffekter. Resurser kommer att omfördelas från landsbygd till stad, från svenska bönder till utländska bönder och från jordburk till industri. Det blir rent av på det sättet, om Bengt Roséns scenario blir som allra sämst, att vi omfördelar från befintliga bönder till dem som efter konkurser köper gårdar till ett realisationspris. En sådan omfördelning hoppas jag att inte någon av oss vill se. För att undvika denna utveckling är det avgörande att vi redan nu ger svenskt jordbruk samma produktionsmöjligheter som gäller för EG:s jordbrukare. Om vi inte gör det, riskerar vi att framöver få betala en stor räkning i form av arbetslöshetsstöd och i form av kreditförluster. Och detta brådskar, herr talman, eftersom läget är kritiskt. Jag avslutar med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Carl G Nilsson var inne på det som man får höra i stort sett dagligen, nämligen vad som är grunden till vår dåliga ekonomi, och han hänvisade till 80-talet, osv. Jag skall ställa en fråga. På vilka områden prutade oppositionen på 80-talet? Vi upplevde att det inte var någonstans, utan man krävde ständigt mer och mer resurser i förhållande till de propositioner som Socialdemokraterna lade fram. Det var dessutom Socialdemokraterna som tog initiativ till den strukturförändring, den strukturomvandling, som skedde. Jag är mycket glad över att den kunde leda till att vi fick en så stor enighet i kammaren. Den var i stort sett nödvändig för att jordbruket skulle få de bästa förutsättningarna i denna situation. Det finns inga regleringsavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel inom EG, sade Carl G Nilsson. Okej, det är i och för sig riktigt. Men skall vi resonera på samma sätt när vi skall förhandla om djurskyddslagen och när vi skall förhandla om övriga frågor där vi i Sverige redan är långt framme och där vi bör hävda vår syn på dessa frågor? Jag vill också passa på att säga att det inte alls är säkert att vår reservation innebär mindre pengar. Vad som är osäkert är hur mycket pengar som går till skördeskadorna. Det vet vi inte. Vi har inte fått någon sådan uträkning. I övrigt andas propositionen mycket stor osäkerhet på olika områden. Det har varit ett bekymmer för oss. Därför ansåg vi att alla de pengar som vi har anvisat skall gå till djurbidragen. Sedan några ord om handelsgödseln. Det fanns ju ett motiv till för att inte vidta den aktuella åtgärden. Man får förstå de bönder -- det gäller här ca 30-- 40 % av volymen -- som har köpt in handelsgödsel och fått erlägga avgift. Självklart har det också kommit kritik från branschen. Socialdemokraterna har den allra största respekt för jordbruket och dess utövare. Jag är också medveten om att den svenske jordbrukaren är mycket skicklig och om att den omställningsprocess som vi nu befinner oss i innebär många svårigheter för näringens utövare. Därför är det mycket viktigt att vi i så stor utsträckning som möjligt håller fast vid de beslut som vi har fattat. I samband med företagsamhet, det gäller kanske framför allt jordbruket, måste det ges så långsiktiga besked som möjligt. Det tycker jag att vi gav 1990. Låt oss hålla fast vid de beslut som då fattades. När det sedan gäller regleringsavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel står det i betänkandet att dessa skall finnas med under övergångstiden.
Herr talman! Jag har i och för sig inte pekat ut någon syndabock när det gäller de senaste decenniernas ekonomiska politik. Från olika håll har det sagts att flera får ta sitt ansvar härvidlag. Men nog var det väl på det sättet, Åke Selberg, att vi i opposition ofta pekade på och varnade för den utveckling som var på gång. Vi prutade och prutade och hade alltid alternativa budgetar, vilka vi emellertid inte kunde få igenom. Det var väl t.o.m. på det sättet att de kraftigaste varningarna ibland kom från Åke Selbergs eget håll. Beträffande djurskyddsfrågorna ligger vi i Sverige, som Bengt Rosén också påpekade, långt fram. Vi har ju långtgående krav och långtgående bestämmelser. Ibland är det kanske rent av litet för stor klåfingrighet härvidlag. Här tycker jag att vi skall förhandla med EG inför ett inträde. Vi skall påverka de länderna. Vidare är det ju bekant att det pågår en ganska kraftfull diskussion i EG länderna till förmån för en skärpning av djurskyddsreglerna. Så något om skördeskadeskyddet. Vi har inte sett hur mycket som skall tillkomma. Det beror väl helt enkelt på, vilket också redovisats inför utskottet, att vi i siffror ännu inte riktigt har klart för oss hur stora skadorna är och vilka områden i Sverige det är fråga om. Jag är övertygad om att det är jordbruksministerns avsikt att, så fort de frågorna ligger på bordet, lägga fram ett förslag om fördelningen. Rättvisefrågorna tar också Åke Selberg upp. Det gäller gödselmedelsavgiftens avskaffande. Jo, det är klart att det väl alltid är svårt att komma ur ett regleringssystem -- däremot är det lätt att komma in i ett sådant. När man är på väg ut ur ett regleringssamhälle, blir det alltid tröskeleffekter. Någon blir lidande, och någon tjänar på systemet. Just det är en av avigsidorna i ett regleringssamhälle.
Herr talman! Först och främst gäller det djurskyddet. Det som Carl G Nilsson säger är riktigt, dvs. att man inom EG rör sig i samma riktning som vi när det gäller djurskyddslagen. Beslut har fattats i anslutning till vår behandling av den senaste djurskyddspropositionen. Det är naturligtvis ett bevis på att man har sneglat på våra beslut. Självfallet finns funderingen om det är fråga om klåfingrighet när man i detaljer någon gång gått litet för långt. Hur som helst har man i andra länder i Europa noga studerat vår djurskyddslag. Man har åstadkommit en opinion i de olika länderna för en bättre djurhållning och en bättre djurskyddslag. Det skall vi vara glada över. Jag är helt övertygad om att Sverige har påverkat i det avseendet. När det sedan gäller propositionen och det som sägs om de olika områdena skulle jag hemskt gärna vilja höra något område nämnas där oppositionen velat pruta i fråga om Socialdemokraternas förslag på jordbrukets område under socialdemokratisk regeringstid. Vidare tycker jag inte att jag har fått svar på frågan om det blir några pengar till spannmålsodlarna. Blir det alltså något arealstöd från de pengar som nu anvisats, eller uteblir de pengarna?
Herr talman! Den prutning som Åke Selberg yrkar på skulle innebära att det definitivt inte blev några pengar vare sig till skördeskadeskydd eller till växtodling. Ministern skriver i klartext i sin proposition att en del av pengarna skall gå till skördeskadeskyddet. Naturligtvis är två vägar tänkbara när det gäller kompensationen till växtodlingen: antingen genom ett generellt arealstöd eller via skördeskadeskyddet. Jag har fullt förtroende för Jordbruksdepartementets förmåga att bedöma den saken när siffrorna beträffande årets skördeskador ligger på bordet. Åke Selberg återkommer till djurskyddsfrågorna. Jag tycker faktiskt att det inte finns anledning att träta därom här i kammaren. Vi är ju ganska överens i de frågorna. Vi är t.o.m. överens om att vi i viss mån skall titta på de gällande reglerna och undersöka om de är skäliga eller inte. Nyligen har beslut fattats i utskottet och sedermera också här i kammaren om en utvärdering av frågan om det s.k. betestvånget för mjölkkor. Här tror jag således att full samsyn finns.

Herr talman! Jordbruksministern utlovar i den proposition som ligger till grund för dagens betänkande från jordbruksutskottet en mer utförlig presentation av och riktlinjer för jordbrukspolitiken framöver. Det här skall presenteras i den kommande budgetpropositionen, dvs. om fyra veckor. I avvaktan därpå finns det egentligen inte så mycket mer att säga än vad jag anför i det särskilda yttrande som är bifogat till betänkandet. Bengt Rosén har tidigare redovisat den svåra situation som många svenska lantbrukare befinner sig i. Det är bara att beklaga att senfärdigheten när det gäller att justera 1990 års livsmedelspolitiska beslut kan komma att få ödesdigra konsekvenser för många enskilda och familjer inom jordbruksnäringen. Det jag skriver i det särskilda yttrandet om att garantipriset för spannmål sänks till en sådan nivå att det blir svårt att producera utan förlust är verkligen ingen överdrift, tvärtom. Detta kommer att leda till ekonomiska problem för många lantbrukare. Därigenom kan stora kapitalvärden gå förlorade, samtidigt som arbetslösheten på landsbygden kan komma att öka högst påtagligt. För att undvika denna utveckling måste svenskt lantbruk ges med EG-länderna jämförliga konkurrensvillkor. Jag hoppas att budgetpropositionen innebär en ljusning på den fronten. Herr talman! Jag hoppas också att den DN-artikel av P G Gyllenhammar -- artikeln var införd i Dagens Nyheter den 6 december -- innebär att jordbruksdebatten framöver kan få en ny inriktning. Rubriken på artikeln löd: Ett brott mot framtida generationer. Jag skulle vilja citera något ur den här artikeln: ''Jordbruket är föremål för omprövning överallt -- det är sant. Mindre subsidier och öppnare konkurrens. EG har också börjat slå in på denna väg. Exportstöd och gödsling minskas. Men nyorienteringen måste ske varsamt och med känsla för kulturlandskapets alla värden. Eftersom Sverige vid en EG-anslutning måste följa EG:s jordbrukspolitik, finns det ingen anledning att nu rusa före och lägga ned åker i onödan.'' Vidare står det i den här artikeln: ''I dag driver vi Sveriges bönder från åkern med hjälp av stora engångsbelopp. I stället behöver vi uppmuntra dem att ta ansvar för att bevara och utveckla det svenska landskapet. Vi kan eljest komma att ångra oss djupt.'' Det här var alltså inga egna ord eller någon jordbruksorganisations ord. Det är Sveriges mest kände industriföreträdare som uttrycker detta. Uppenbarligen inser allt fler att det är en felaktig väg som svensk jordbrukspolitik nu slagit in på. Låt oss hoppas att vi har förmåga att styra den rätt igen.
Herr talman! Det kanske är svårt att hålla reda på vem som är utskottsmajoritetens talesman i de frågor som jag berörde i mitt anförande.

Herr talman! Omställningen av det svenska jordbruket fortsätter som planerat. Det innebär att vi före den 1 januari 1995 skall genomföra anpassning och förändring så att vi kan gå in i EG med god konkurrenskraft. De svenska bönderna måste konkurrera på lika villkor i så stor omfattning som vårt klimat ger möjlighet till. Jag bedömer att vår export av traditionella bulkvaror, exempelvis spannmål, på sikt måste bytas ut mot handel med förädlade produkter med svensk kvalitetssäkring för konsumenten. Vår höga ambitionsnivå på såväl miljö som djurskydds och djurhälsoområdet kommer att bli viktiga argument i marknadsföringen av svenska förädlade produkter. Vi kan jämföra med t.ex. Irland, som har börjat att marknadsföra kött i Frankrike med just god djurmiljö som ett säljargument. Förädlingsgraden måste alltså på sikt drivas på sådant sätt att vi exporterar en konsumentfärdig och kvalitetssäkrad produkt. Våra konkurrenter i Europa pressar priserna. Det traditionella skyddet med prisregleringar och subventioner har medfört att prispressen inte fått genomslag i svenskt jordbruk och i svensk livsmedelsproduktion. Det är nu viktigt att avregleringen fortsätter och att vi får möta EG med en anpassad och konkurrenskraftig produktion. Våra regleringar av produktionen har visat sig ge ineffektivitet i flera led inom produktions och distributionskedjan. Påverkan från produktionen går alltså vidare genom handelsledet, som har arbetat med etableringsskydd och uppdelning av marknaden utan fri och stark konkurrens. Detta har varit ett men för våra konsumenter som har fått betala mer än vad de egentligen skulle. I samband med avregleringen i handeln har konkurrens från fristående köpmän med lågprisbutiker visat vägen till lägre konsumentpriser. Dessa lågprisbutiker har inte stor marknadsandel ännu, men den ökar snabbt. Där lågprisbutiker finns har vi också märkt att priserna sjunker kraftigt i närområdet. Vi kan nå långt genom förändringar. I en SNS-studie, som granskat slaktsektorn, har löneläget för svenska slakterier jämförts med de tyska företagens. Det visar sig att vi i Sverige har ett löneläge som motsvarar 19 % medan de tyska företagens är 8,3 %. Här finns alltså utrymme för kraftiga förbättringar för att vi skall kunna komma i paritet med den europeiska marknaden. I charkbranschen finns dock endast ett par procents skillnad. Där finns, som bekant, en tuff och för konsumenten positiv konkurrens. På mejerisidan behöver också effektiviteten höjas. Arla förädlar enligt samma studie 330 ton mjölk per anställd, medan våra konkurrentländer kommer upp i 450-- Herr talman! Med konkurrens på lika villkor sätter vi såväl duktiga svenska bönder som konsumenter i centrum, för bättre och billigare mat i framtiden.

Herr talman! Jag har lagt fram en motion, Jo10, som behandlas i detta betänkande. När jag tar del av betänkandet, med dess reservationer, yttranden och övriga behandlade motioner, påminner jag mig vad som hände på fastighetsmarknaden i slutet av 80-talet. Då tyckte en del svenska investerare att fastighetspriserna i en del länder var mycket låga. Man styrde sina investeringar dit. Verkligheten var något annorlunda. Det fanns skäl till att fastighetspriserna i de här länderna var lägre. Investeringarna blev därför i många fall misslyckade. Detta bidrog till en del finansbolags fall här hemma och en belastning på vår bytesbalans. När det gäller vårt svenska jordbruk råder ungefär liknande förhållanden. Det påstås dels att vårt samlade stöd är större än EG:s, dels att det tycks stå klart i det här betänkandet att våra spannmålsodlare kommer att få de sämsta priserna för spannmål. Verkligheten tål naturligtvis inte en sådan prissättning. Skall vi kunna behålla vårt jordbruk får vi inte ha sämre inlösenpriser på spannmål än EG har. Kristdemokraternas lantbrukspolitiska råd anger i ett uttalande att mängder av jordbruksföretag nu drabbas med full kraft av betalningsproblem. På två år, från 1990 när omställningsbeslutet fattades till 1992, har jordbrukets totala inkomster sjunkit från 31,9 miljarder kronor till 27,6. Kostnaderna beräknas för 1992 ligga på nära 26 miljarder kronor. Driftöverskottet har således minskat från 4,8 miljarder kronor till någonstans mellan 1,5 och 2 Även utskottsmajoriteten är oroad. På s. 12 i betänkandet anges följande: ''Även om siffrorna för år 1992 inte är definitiva finns det enligt utskottets mening anledning att hysa oro över jordbrukets ekonomiska situation. Det gäller i synnerhet relativt nyetablerade företag och företag med stor skuldbörda.'' Herr talman! Enligt min mening är det mycket betänkligt att regeringen i propositionen föreslagit en neddragning av direktstödet i nuvarande läge. Ännu mer betänkligt är naturligtvis Socialdemokraternas förslag att ytterligare minska direktstödet. De socialdemokratiska ledamöterna har också i ett särskilt yttrande kritiserat betänkandet för att det genomgående går ut på en anpassning till EG:s jordbrukspolitik redan nu. Ibland får man en känsla av att inte alla förstår jordbruksnäringens behov av långsiktiga regler. Vi kan inte driva en kortsiktig jordbrukspolitik isolerad från omvärlden. Vi bör i stort ge våra lantbrukare samma villkor som de som råder i våra grannländer. Gör vi en jämförelse med EG:s snitt, bör vi komma ihåg att förhållandena inom EG också varierar. Med det läge som vi har bör vårt stöd till jordbruket ligga något högre än EG:s snitt. I motion Jo10 har Ulf Björklund och jag föreslagit ett arealstöd. Arealersättningen bör utformas så, att den förutom den brukade åkern även omfattar ängsmark och betad hagmark. Arealersättningen har vissa fördelar. Den bör vara enkel att administrera. Därigenom kan huvuddelen av stödet komma brukarna till godo. Kristdemokraterna har under lång tid förordat ett arealstöd. Så sent som i valrörelsen ifrågasatte många principen om arealstöd. Sedan dess tycks det ha skett en omfattande svängning bland näringens företrädare till förmån för arealstödet. I motionen pekar vi också på att den relativt låga insats vi har av konstgödsel och bekämpningsmedel i Sverige bör vara en tillgång när det gäller att marknadsföra svenska livsmedel på Europamarknaden. Ur den synvinkeln borde en del av regleringsavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel omvandlas till miljöavgifter. Carl G Nilsson uttryckte betänkligheter mot handelsgödselavgiften och miljöavgiften på handelsgödsel över huvud taget. Men i en marknadsekonomi är ekonomiska styrmedel den mest använda metoden för att nå en miljöanpassning. Jag tror att det går att vinna förståelse för sådana miljöavgifter hos näringens företrädare under förutsättning att samtliga avgifter återförs till jordbruket. Opinionsmässigt skulle vi vinna mycket om de som nu får del av dessa medel finge sina anslag direkt från statskassan. Samtliga miljöavgifter bör alltså återgå till jordbruket i form av arealersättning enligt min mening. Herr talman! Den proposition som behandlas i betänkandet är i flera frågor ofullständig. Jordbruksministern lovar på flera punkter att återkomma. Min förhoppning är att det då blir litet mer rejäla tag, så att lantbrukarna kan tro på en framtid för jordbruksnäringen i vårt land.
Herr talman! Eftersom Harry Staaf gav uttryck åt precis samma åsikter som vi socialdemokrater har när det gäller prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel, är han välkommen att rösta på reservation 1.

Herr talman! Jag förutsätter att min och Ulf Björklunds motion var med i utskottsbehandlingen. Där står vår synpunkt klart uttryckt, nämligen att miljöavgiften bör återgå som arealstöd i sin helhet till jordbruket. Hade socialdemokraterna anslutit sig till den, kanske vår talesman i jordbruksutskottet hade kunnat nå enighet med er.